Herr talman! Detta är enligt de regler som gäller i kammaren min sista replik till handelsminister Cars. Jag skall ta upp två frågor. Egentligen är det inte min sak att blanda mig i denna debatt mellan regeringen och utskottets majoritet om vilken målsättning riksdagen beställt av regeringen för tekopolitiken, men eftersom jag nu kommer upp med min replik omedelbart efter handelsministern, kan jag inte underlåta att säga följande. Det förefaller mig när jag läser utskottsbetänkandets referat av riksdagens beslut från hösten 1978 som om handelsministerns senaste påstående om utformningen av detta beslut var medvetet missvisande. Utskottet anför nämligen följande om den plan som vi talar om: ”Planen borde syfta till att nuvarande produktionsvolym i allt väsentligt skulle bibehållas ” Det är något helt annat än vad regeringen föreslår. Planen skulle vidare ange såväl långsom kortsiktiga perspektiv och grundas på försörjningspolitiska, arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska bedömningar. Om jag minns rätt ville handelsministern göra gällande att den nivå regeringen föreslår uteslutande syftar till att vara en miniminivå ur försörjningspolitisk synpunkt, vilket han menar är tillräckligt. Detta kan inte stämma. Handelsministern måste vara medveten om att han har felrefererat på denna punkt. Jag ser med intresse fram emot den debatt som kan utvecklas mellan honom och utskottet på den punkten. Låt mig så gå tillbaka till lönefrågan. — Eftersom jag vore tacksam om handelsministern ville svara på det som jag tar upp, vill jag säga, att det kanske vore underlättande för honom om han inte just nu konfererade med sina sex medhjälpare på statssekreterarbänken. Det är förmodligen en fördel för honom att höra vad jag säger. Handelsministern gjorde alltså gällande att en huvudfaktor för den svenska tekoindustrins försämrade konkurrensläge skulle vara de svenska lönekostnadernas utveckling. Då frågar jag: Är det inte en grov missvisning att ta de nominella lönebeloppens utveckling per timme till utgångspunkt för en sådan analys? Lönebeloppen per timme säger ju ingenting. De är fullständigt värdelösa som statistiska mätare, om man inte samtidigt registrerar produktionsutvecklingen, så att man får ett mått på lönekostnaden per producerad varuenhet. Då först får man en adekvat jämförelse. Jag anförde tidigare att den existerande statistiken över de allmänna lönekostnaderna, alltså icke specifikt de textila lönekostnaderna, från 1970 och framöver synes tyda på att en mängd länder har haft en större stegring per producerad varuenhet än Sverige. Hur kan då handelsministern påstå, att tekolönerna skulle skilja sig från andra i det avseendet? Bör han inte ta tillbaka påståendet?
Herr talman! Det är inte så ofta som jag har tillfälle att instämma i vad Jörn Svensson säger. Han inleder sitt anförande med att säga att det inte var hans sak att lägga sig i diskussioner mellan statsrådet och näringsutskottet. Här instämmer jag helt och fullt. Sedan, herr talman, några kommentarer till vad handelsministern sagt. Handelsministern hävdar att i sak föreligger ingen ändring i näringsutskottets skrivning i förhållande till propositionen. Låt mig då bara säga att anspråken på tillmötesgående inte kan vara särskilt stora från folkpartiregeringens sida, när man inte uppmärksammar det mera långtgående krav som näringsutskottet funnit anledning framföra. Ta bara detta med äldrestödet! I detta sammanhang begärdes från riksdagen och från industrin en långsiktig plan, men regeringen föreslog ett äldrestöd förlängt med ett år till den nivå som man nu har. Här har näringsutskottet kunnat tillmötesgå industrin som visat stort intresse för planeringsperioder genom att föreslå riksdagen att den nivå som gäller för äldrestödet skall gälla under hela den treårsperiod om vilken man nu talar. Men detta är bara en detalj. Jag skall inte fördjupa mig i övriga avsnitt.

När jag nu lyssnat till handelsministern drar jag mig till minnes den mycket bekanta historien om Charles Lindley, som i en liten träta med sin hustru på kvällen fick beskedet: Förklara dig inte, Charles. Det gör saken bara sämre. Jag kan inte finna att de förklaringar som handelsministern här kunnat prestera på något sätt gör det inträffade bättre. Det hade varit enklare, mer rättvisande och mer renhårigt att stiga upp och säga: Vi har missat ett väsentligt led i det besked som riksdagen uttalade sig om. Det står ju klart uttryckt i handelsministerns proposition att handelsministern inte finner anledning att sträva efter en målsättning vare sig av industripolitiska eller av regionalpolitiska skäl, utan att det är uteslutande de försörjningspolitiska motiven som bildar underlaget. Det är där som den väsentliga skiljelinjen går och det är där som missen gjorts.

Herr talman! Jag har i mitt anförande visat att regeringen i sin proposition tagit hänsyn till de arbetsmarknadsoch regionalpolitiska motiv, som riksdagen hemställt att regeringen skulle ta hänsyn till. Det finns i det avseendet ingen skillnad mellan regering och riksdag. Däremot har regeringen i sin proposition understrukit att det försörjningsberedskapspolitiska motivet är huvudmotivet när det gäller att vidta olika åtgärder och få dem accepterade av våra viktiga handelspartner. Därför har utgångspunkten varit att propositionen skall utformas på ett sådant sätt att de åtgärder som riksdagen kan besluta med anledning av propositionen inte skall kunna leda till motåtgärder från dessa länders sida mot svensk export. Det är min innerliga förhoppning att man, när man nu i huvudstäder i Europa studerar den svenska textiloch konfektionspolitiken, skall finna att riksdagen i dessa avseenden har följt regeringens förslag. Om man inte skulle finna detta, skulle riksdagens beslut i dag sannolikt om några år komma att betecknas såsom mycket olyckligt av många. Rune Johansson i Ljungby sade också att det var en ”detalj” som han tog upp när han talade om äldrestödet och sade att regeringen inte skulle ha tillgodosett riksdagens önskemål därvidlag.Får jag erinra om att äldrestödet inte infördes av någon socialdemokratisk regering utan av trepartiregeringen, där folkpartiet ingick. Det är kanske den viktigaste stödåtgärden för den svenska textiloch konfektionsbranschen. Tidigare har stödet utgått för ett halvt år i taget. Enligt regeringens förslag bör riksdagen fatta ett beslut om att det stödet skall utgå under en treårsperiod och beloppet fastställas för ett år i taget. Syftet med att inte fastställa beloppet för mer än ett år i taget är just att äldrestödet för att vara ett av andra länder accepterat inslag i den svenska näringspolitiken inte får ha permanent karaktär — då strider det mot de överenskommelser vi har ingått genom vår anslutning till GATT-avtalet och till EFTA och mot de överenskommelser som Sverige har med EG. Jag upprepar att det är min förhoppning att de andra länderna skall finna att även det beslut som riksdagen nu går att fatta ger uttryck för att äldrestödet är av tillfällig karaktär. Om inte — och det upprepar jag också — kan konsekvenserna för svensk textiloch konfektionsindustri, liksom för annan svensk export, bli mycket besvärande. Till Jörn Svensson: Nivåerna är en sak, åtgärderna är en annan. Nivåerna har fastställts med utgångspunkt i försörjningsberedskapspolitiska skäl, men åtgärderna kan, som jag också klart redovisade utgå även av andra motiv och för andra ändamål. Lönekostnaderna tog Jörn Svensson upp. Jag bara konstaterar, utan att på något sätt kritisera det förhållandet, att textiloch konfektionslönerna har stigit kraftigare i Sverige än i andra jämförbara länder, att det måste ha haft betydelse för möjligheten att driva en konkurrenskraftig industri inom branschen. Vi har ju varit överens om den solidariska lönepolitiken, och den solidariska lönepolitiken har i mycket hög grad fått prägla just utvecklingen inom textiloch konfektionsindustrin. Jag kritiserar inte detta, men jag konstaterar samtidigt att man inte kan både driva en medveten politik i syfte att åstadkomma en övergång från branscher med svag utveckling till branscher med stark utveckling och kritisera att man uppnår just det syfte som man har satt sig före att uppnå. Sedan behöver Jörn Svensson inte vara orolig för att jag inte uppfattar vad han säger. Han talar så klart och tydligt som väl någon annan här i riksdagen.

Herr talman! Den 7 mars i år åkte handelsminister Cars till Borås för att presentera folkpartiregeringens tekoproposition. Visserligen hade inte riksdagen — och riksdagsmännen — fått någon proposition vid den tidpunkten, men det här hände ju under den tid när det gjordes utspel efter utspel från folkpartiregeringens sida genom pressmeddelanden och presskonferenser. Att man valde Borås och Sjuhäradsbygden för tekoutspelet kan möjligen bero på att man räknade med ett alldeles speciellt intresse för tekofrågorna i tekos egen huvudstad och bygd — och således litet PR för propositionen. Ca 40 96 av tekobranschen finns nämligen i Boråsregionen. Men det kan hända att handelsministern har ångrat att presentationen eller utspelet — vilket man nu vill kalla det — gjordes just i Borås. Det finns naturligtvis en stor kunskap om branschen just i detta område, och jag kan konstatera att propositionen mötte en nedgörande kritik från företagare, från facket, från kommunerna i Boråsregionen och från länsstyrelsen liksom i pressen. Denna lokala kritik har ju sedan följts upp av de stora branschorganisationerna inom tekoindustrin liksom av Beklädnadsarbetarnas förbund och i partimotioner från socialdemokraterna och centern. Det man främst har vänt sig emot är att folkpartiregeringen inte tagit någon hänsyn till arbetsmarknadsoch regionalpolitiska skäl och godtar en minskning med åtminstone 6 000 — eller kanske uppemot 10 000 — personer fram till 1981. Vad det skulle innebära i Boråsregionen, där 40 96 av de tekoanställda finns och där teko utgör 60-70 96 av den totala industrisysselsättningen är tämligen lätt att räkna ut. Det skulle betyda rena katastrofen. Det är också därför som den allra hårdaste kritiken kommer från de fem kommunerna i Södra Älvsborg, samtliga borgerligt styrda. I medvetande om vad en ytterligare drastisk nedskärning av teko skulle betyda för Sjuhäradskommunernas del när det gäller sysselsättningen har de gått till hårt angrepp mot folkpartiets tekoproposition. Borås kommun anför exempelvis i en skrivelse till arbetsmarknadsutskottet att ungefär var femte tekoanställd i Sverige arbetar inom Borås kommun. Skulle tekosysselsättningen minska fram till 1981 i den takt som propositionen 145 förutsätter, skulle ytterligare 1000-1 500 arbetstillfällen försvinna i Borås, även om äldrestödet utgår. Mot denna bakgrund finns det anledning att citera departementschefens uttalande på s. 24 i propositionen — det har visserligen berörts förut här i dag men kan gärna upprepas: ”Tekoindustrin är till stor del koncentrerad till vissa begränsade delar av landet. Att av regionalpolitiska skäl upprätthålla sysselsättningen i en hel bransch på en viss nivå strider dock enligt min mening mot grundläggande principer i vår samhällsekonomi.” Även om handelsministern här i dag har försökt mildra det hela, kvarstår ändå vad som står att läsa i propositionen. Borås kommun anser att detta uttalande står i stark kontrast till den näringspolitiska syn som varvspropositionen gav uttryck för. Där kombinerades näringspolitiska åtgärder med regionalpolitiska insatser.

Kritiken från Marks och Ulricehamns kommuner är ingalunda mildare. Från Marks kommun har man bl.a. påpekat att hemtextilindustrins problem inte med ett enda ord har uppmärksammats i regeringens proposition, trots att hemtextilsidan har en mycket stor omfattning och ur sysselsättningssynpunkt är utomordentligt viktig, inte minst för Marks kommun. Man hänvisar också till att detta är en viktig del när det gäller beredskapsfrågan, eftersom maskinkapaciteten finns och kan ändras till annan produktion om det uppstår behov därav. Ulricehamns kommun har i en skrivelse, som kan sägas utgöra en bredsida, framhållit att om de tre folkpartipropositionerna om teko samt regionaloch trafikpolitiken skulle gå igenom i riksdagen, så utgör det ett dråpslag mot kommunen. Det är alltså kommuner med borgerlig majoritet som uttalat denna samstämmiga kritik. Älvsborgsdelegationen påpekar att sysselsättningen i tekoindustrin i länet har minskat med omkring 10 000 anställda under 1970-talet. Delegationen kritiserar också att propositionen inte beaktar industripolitiska eller regionalpolitiska synpunkter vid bedömningen av miniminivån för produktionsvolymen. Branschens lokalisering är sådan att alla förändringar får stora regionalpolitiska effekter. Man kritiserar också att underlagsmaterialet till propositionen inte varit föremål för remissbehandling, så att berörda kommuner och länsorgan fått ge synpunkter på SIND:s och ÖEF:s rapporter. Om så hade skett, skulle vissa korrigeringar ha kunnat göras. Som ett drastiskt exempel kan nämnas att det finns ett företag i länet med omkring 20 anställda som svetsar regnkläder och även bedriver tekoimport. Detta företag har enligt ÖEF produktionskapacitet för tillverkning av överrockar, kappor, kavajer, jackor, blazrar, kjolar, byxor, arbets-, skyddsoch överdragskläder, underkläder och badkläder samt hattar och mössor. Älvsborgsdelegationen anser att det inte är särskilt trovärdigt att det aktuella företaget kan tillverka dessa varor. Det är naturligtvis ett milt uttryck delegationen valt — det är en omöjlighet. Det finns när det gäller dessa rapporter fler exempel på liknande teoretiska spekulationer utan förankring i verkligheten. Sedan ÖEF:s beräkningar gjordes har f. ö. flera stora företag i den tyngre konfektionsbranschen lagt ner eller bantat den svenska tillverkningen till förmån för utlandstillverkning. Det gäller Schlasbergs Konfektionsfabrik AB i Landskrona, som har gått i konkurs, Gefa AB i Tranemo, som helt har flyttat ut sin tillverkning, och Erlabolaget i Borås, som mer än halverats. Dessutom har det skett en relativt kraftig bantning vid Algots i Borås, och en rad mindre företag har lagt ner verksamheten. När det konstateras att de utlandsetablerade svenska företagen har hållit uppe en viss inhemsk sysselsättning bättre än konfektionsindustrin i övrigt skall man komma ihåg att de däremot bedrivit en förödande konkurrens gentemot de företag som inte utlandstillverkar eller importerar tekovaror. För sysselsättningen i Sverige är det således inte av godo att allt fler företag tar in varor från andra länder. Det har de tekoanställda och Beklädnadsarbetareförbundet nogsamt fått uppleva. Det är därför förvånande att moderaterna inte tar upp den sortens hårda konkurrens till kritik utan fortsätter att ensidigt gnaga på den statliga Eiserkoncernen. Jag har tidigare haft anledning att i denna kammare påtala att det är synnerligen angeläget att verksamheten vid statliga Eiserkoncernen inte skärs ned ytterligare, eftersom verksamheten har stor betydelse i en rad kommuner i landet. Inte minst gäller det för Borås, då över 2 000 personer i kommunen sysselsätts inom Eiserkoncernen. Detta tycks dock sakna betydelse för herrar Magnusson och Nyhage, men jag förutsätter att de anställda och företagsledningen har en annan syn på frågan och att de noga uppmärksammar moderatriksdagsmännens manövrer när det gäller det statliga företaget. Arbetsmarknadsutskottet har i sitt yttrande till näringsutskottet enhälligt konstaterat att även om det skulle vara riktigt att vi ännu inte nått den kritiska nivån för vår försörjning med olika textiloch konfektionsprodukter, är det otvivelaktigt så, att vi nu ligger mycket nära den nivån för de flesta delbranscherna. Utskottet slår därför enhälligt fast att regeringens förslag inte är tillräckligt kraftfullt. Utskottet har inte heller accepterat att man, som regeringen hävdar, inte skall anlägga regionalpolitiska skäl för att upprätthålla sysselsättningen. Det är i stället självklart att regionalpolitiska hänsyn skall tas. Arbetsmarknadsutskottet har därför krävt att stödåtgärderna bör få en sådan omfattning att ytterligare krympning av branschen kan undvikas. Utskottet understryker att det är nödvändigt att få fram stöd med mer långsiktig karaktär och att regeringen utan dröjsmål bör ta upp frågan om stödformernas konstruktion. Utskottet understryker också att det är angeläget att politiken får en sådan inriktning att man inom branschen kan göra framtidsbedömningar för längre perioder än vad som nu är möjligt. Med dessa kraftiga uttalanden har således ett enhälligt arbetsmarknadsutskott ställt sig bakom partimotionerna från socialdemokraterna och centern, vilket innebär att också folkpartiledamöterna i arbetsmarknadsutskottet deltar i kritiken mot regeringens förslag. Näringsutskottet har ju också i allt väsentligt gått på samma linje. Det är därför ganska beklämmande att läsa folkpartiledamöternas särskilda yttrande i näringsutskottets betänkande på s. 52, som för resten Sven Andersson i Örebro läste upp här från talarstolen som ett anförande. I det särskilda yttrandet står bl.a. följande: ”Enligt den nu föreliggande propositionen är det endast försörjningsberedskapsaspekterna som kan utgöra ett skäl för att låsa fast en bransch vid en viss storlek. Det som är av regionalpolitiskt intresse är den totala tillgången på arbetstillfällen, inte i första hand arbetstillfällena i en viss industrigren.” Det visar hur ointresserad man är när det t.ex. gäller Boråsregionen och de problem vi har att brottas med där. Tror verkligen herrar Andersson i Örebro och Ångström att det går att ersätta tiotusentals tekoarbeten i vår region genom ersättningsindustri? Eller är det meningen att vi skall tömma hela regionen genom utflyttning till andra orter? De 6 000 tekojobb som vi har förlorat i Borås enbart under 1970-talet har betytt en befolkningsminskning med 4 000 personer i Borås. Och Borås är det primära centrum i det här landet som har den absolut sämsta befolkningsprognosen fram till 1985 av samtliga primära centra. Sven Andersson läser riksdagens decemberuttalande som en viss potentat läser bibeln. Man kan fråga sig om dessa företag kan få den arbetsro och framtidstro som han talar om, om ytterligare flera tusen arbetstillfällen skall försvinna. Antalet personer i kommunen som är arbetslösa, varslade eller är föremål för arbetsmarknadsåtgärder uppgår till ca 5 000. Det innebär att mer än 10 96 av arbetskraften i Borås saknar reguljärt arbete. Enligt min bestämda mening ter det sig ur regionaloch sysselsättningssynpunkt orimligt att låta tekoindustrin fortsätta att minska i den okontrollerade takt som har skett. Det är hög tid att ta ett ordentligt ansvar för den vidare utvecklingen. Därför kan det naturligtvis hälsas med tillfredsställelse att näringsutskottet fastslår att den nuvarande produktionsvolymen i allt väsentligt bör bibehållas och att det med det snaraste behövs en långsiktig plan. Däremot är det knappast tillfredsställande att näringsutskottets borgerliga majoritet inte vill anvisa några medel för att nå denna målsättning. I den socialdemokratiska partimotionen har vi föreslagit en rad sådana medel, t.ex. handelspolitiska åtgärder, ett saneringsbolag, lån för att göra det möjligt att överta företag, säsongkrediter m.m. Den borgerliga majoriteten avstyrker dock förslagen. Det innebär att teko även i fortsättningen kommer att ha kvar stämpeln krisbransch med osäkra arbeten. När handelsministern Cars säger att vad vi särskilt bör se till är att vi har mat, kläder och värme kan man fråga sig varför vi särskilt skall slå vakt om just maten med en rigorös importreglering av jordbruksprodukter. När vi tillåter en import av sådana produkter är den förenad med höga införselavgifter. Om handelsministern lägger samma vikt vid mat och kläder borde han ju också försöka skydda den inhemska tekoindustrin mot införsel av kläder. Vi vill i vår motion skapa garantier för en viss införsel av kläder. Är det inte en logisk kullerbytta av handelsministern när han å ena sidan talar om att han från beredskapssynpunkt lägger samma betydelse på mat och kläder men å andra sidan inte vill vara med om skyddande åtgärder för klädtillverkningen? De problem som redan har visat sig när det gäller att rekrytera arbetskraft för mer kvalificerade tjänster inom tekoindustrin kommer säkert att bestå. Inga ungdomar vill utbilda sig för en så osäker bransch. Det finns redan stora rekryteringsproblem till den utbildning som finns vid Chalmers, textilinstitutet i Borås med dess yrkestekniska högskolelinje, gymnasieskolan i Mark med tekolinje osv. Nedläggningarna av tekofabriker i Sverige kommer att fortsätta till förmån för utlandsetableringar. Även om vi f. n. har en viss uppbromsning av importen är det inte otroligt att den snabbt kan öka igen. Även om man talar om uppgång skall vi inte heller glömma att Beklädnadsarbetareförbundet fortfarande har över 2 000 arbetslösa medlemmar, vilket innebär att arbetslösheten ligger på mer än 5 96 i arbetslöshetskassan. Ett mycket stort antal av de arbetslösa är invandrare, vilket innebär speciella problem. Det finns dessutom många arbetslösa tekotjänstemän inom SIF och SALF. Mot bakgrund av vad jag har anfört är det förvånansvärt att vårt åtgärdsprogram inte har kunnat biträdas av framför allt centern, som ju säger sig vara ense med oss om målsättningen. När det verkligen gäller månar man inte mer om tryggheten för de tekoanställda än att man låter dem gå i en fortsatt ovisshet i väntan på nya utredningar och nya propositioner. Det är inte särskilt snyggt handlat. Eller har centern något enda recept på hur vi skall kunna stoppa nedläggningarna, om en rad företag inom kort varslar de anställda? Hur skall man hindra att företag läggs ned och att verksamheten förläggs utomlands? Såvitt jag kan se föreligger inga möjligheter att hindra att så sker, om den borgerliga majoritetens förslag går igenom här i dag. Det skall därför, och med tanke på de uppvaktningar som skett från kommuner, industrin och facket, bli intressant att se hur Sjuhäradsbygdens riksdagsmän kommer att rösta i dag. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! För varje socialdemokratisk talare som äntrar talarstolen blir det mer och mer uppenbart att det är importen som skall ställas vid skampålen. Det är de fula utlänningarna som är orsaken till den svenska textiloch konfektionsindustrins svårigheter. Eftersom man uppenbarligen också inser att man inte kan sätta stopp för importen från EG och EFTA-länderna är det alltså u-länderna som kraftigt skall minska sin export till Sverige. Det är mot de fattigaste som den socialdemokratiska textiloch konfektionspolitiken framför allt riktar sig. Det är de som vi i andra sammanhang talar varmt för, de som vi i andra sammanhang säger att vi måste hjälpa att komma i gång med sin industrialisering, som vi måste hjälpa att skaffa de importintäkter de behöver, som vi måste stödja för att de skall kunna utvecklas på ett sätt som för upp deras standard i någon närhet av den svenska — det är framför allt de som skall angripas med de åtgärder och restriktioner som svensk socialdemokrati vill införa. Gördis Hörnlund kritiserade mig också för att jag gav företrädare för de närmast berörda, de anställda och företagare i Sjuhäradsbygden, en första information om regeringens förslag till stöd för svensk textiloch konfektionsindustri. Jag tycker alltjämt att det var riktigt av mig att åka till Borås och presentera förslaget där. Om jag därigenom trampade Gördis Hörnlund på en öm riksdagstå får jag väl finna mig i hennes klagolåt. Gördis Hörnlund måste också vara mycket, mycket missnöjd med det beslut som riksdagen nu står i begrepp att fatta. Enligt henne kommer beslutet att vara förödande för Borås och Sjuhäradsbygden. Eller menar verkligen Gördis Hörnlund att ett stöd till tekoindustrin med 390,5 milj.kr., som regeringen föreslagit, skulle vara ett slag i luften, medan däremot underverk uträttas för branschen med de ytterligare 4 milj.kr. som riksdagen kommer att besluta om? 390,5 milj.kr. — det är svagt. 394,5 milj.kr. — det är starkt. Leve skillnaden, säger jag, om man kan upptäcka den!
Herr talman! Hadar Cars säger att det framför allt är u-länderna som drabbas av vårt förslag. Det är riktigt att vi anser att man skall begränsa importen från framför allt lågprisländerna och frizonerna, som ger så litet till u-ländernas fattiga människor men så mycket till de utländska etableringarna, dvs. till dem som äger kapitalet. Handelsminister Cars har flera gånger talat om att det genom vårt förslag skulle uppstå svårigheter med EG och EFTA. Men vi har inte räknat med några importbegränsningar åt det hållet. Det är bara så att säga tredje land som vi vill övervaka genom den licensiering som vi har föreslagit. Det mesta av de 390 miljonerna finns redan förut. Äldrestödet har ju utgått under några år, och någon större förändring i detta sammanhang sker egentligen inte. Det nya i propositionen är försörjningsberedskapslånen, vilka i huvudsak skall ges av försörjningsberedskapsskäl och bara i undantagsfall om speciella skäl gör det nödvändigt på någon ort. Jag förstår att handelsminister Cars är litet stött över att jag påminner om Boråsbesöket. Men det är fullkomligt sant som jag säger att det framfördes en nedgörande kritik från alla håll. Kan handelsministern visa på någon enda positiv bedömare av detta förslag beträffande Boråsregionen, så gör gärna det och bevisa att jag har fel i detta sammanhang.
Herr talman! Jag är mycket till freds med mitt besök i Borås. Jag är också till freds med att Gördis Hörnlund klart och utan minsta skymt av tvekan konstaterar att det är de fattigaste människorna i de fattigare länderna som skall bära konsekvenserna av den socialdemokratiska tekopolitiken.
Herr talman! Det är tydligen inte bara Sven Andersson i Örebro som talar såsom en viss potentat läser Bibeln. Jag märker att även handelsministern gör det. Dessutom börjar han bli salvelsefull när det gäller att vända bort frågan och inte tala om vad det hela egentligen gäller. Om handelsministern är belåten med sitt Boråsbesök, förstår jag att han inte har så särskilt stora krav. Jag tror att inte ens stämningen i de egna folkpartileden i Sjuhäradsbygden var så god den dag när Hadar Cars gjorde Borås och Sjuhäradsbygden.
Herr talman! Jag måste ändå konstatera att riksdagens beslut om någon timme med endast 196 kommer att avvika från det förslag som jag presenterade i Borås. Enligt min uppfattning och uppenbarligen enligt riksdagens uppfattning kommer detta att ge den svenska textiloch konfektionsindustrin det stöd som behövs för att branschen skall kunna utvecklas på nytt, för att konkurrenskraften skall kunna öka och för att tilltron till branschens möjligheter att överleva skall kunna återvända. Jag kan inte få i mitt huvud att skillnaden — de fyra miljonerna — är avgörande för om det går bra eller dåligt för branschen. Därför måste jag med viss tillfredsställelse konstatera att det som riksdagen nu tänker fatta beslut om i allt väsentligt är vad regeringen har föreslagit och att man därigenom lägger grunden till en livskraftig tekobransch. Det är inte bara för mig — vilket i sak är oväsentligt — utan också och framför allt för de närmast berörda, för de anställda och företagen inom textiloch konfektionsbranschen samt för Sjuhäradsbygden och Borås ett positivt och bra besked. Därför är jag nöjd och till freds.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 3,4, 5 och 6 vid näringsutskottets betänkande nr 48. Sedan vill jag uttala min tillfredsställelse med den behandling tekofrågorna fått i betänkandet 48. Om riksdagen nu fattar det beslut som näringsutskottet föreslagit, säger handelsministern, kan detta medföra framtidstro för tekoindustrin. Det är riktigt. Men då är att observera att det är näringsutskottets förslag och inte propositionens. Propositionen 145 blev en stor besvikelse för alla berörda parter inom tekoindustrin. Men partimotioner från centern och socialdemokraterna har resulterat i att utskottet beslutat föreslå åtgärder som för företagare och anställda kan betyda en större tillförsikt inför framtiden. Näringsutskottet slår fast att en övergripande plan skall utarbetas med utgångspunkt i att nuvarande produktionsvolym i allt väsentligt skall bibehållas och att en långsiktig målsättning för den statliga tekopolitiken bör vara att svensk industri skall svara för 10 96 eller mer av den totala tillförseln av tekovaror. En viktig fråga är hur den statliga tekoadministrationen skall vara organiserad. Administrationen är i dag splittrad och saknar regional och lokal förankring. Jag vill uttrycka tillfredsställelse över att näringsutskottet tar upp denna problematik i anslutning till ett yrkande i centerns partimotion. Utskottet delar åsikten om betydelsen av att regionala och lokala intressen får inflytande på besluten. Det hade varit önskvärt att riksdagen gjort ett särskilt uttalande om behovet av en översyn av den statliga tekoadministrationen i linje med centerns yrkande. Men utskottet förutsätter att sådana frågeställ ningar tas upp i samband med utarbetandet av en långsiktig plan för tekoindustrin, och jag tycker att det är ganska bra. Det står helt klart att den nuvarande underrepresentationen i den statliga tekoadministrationen för de kommuner och regioner där tekoindustrin dominerar näringslivet är helt oacceptabel. Låt mig ta ett exempel. Borås, Marks och Ulricehamns kommuner hade år 1976 15 000 personer anställda inom tekoindustrin. Stockholm, där beslutsfattarna är bosatta, hade endast 470 personer anställda inom samma industri. Det behövs verkligen en ändring och det snart. Ett centralt område för tekopolitiken är handelspolitiken. Jag vill framhålla vikten av att Sverige mer kraftfullt och bestämt utnyttjar möjligheterna att genom handelspolitiska åtgärder skydda den svenska tekoindustrin. Det är mycket tillfredsställande att näringsutskottet fäster stor vikt vid kulturoch utbildningsfrågorna, vilka tagits uppi Arne Perssons och min motion nr 2431. Tillgång till god utbildning är nödvändig för en framgångsrik och effektiv tekoindustri, och jag är glad över att utskottet förordat bifall till vår motion på dessa punkter. Jag tycker också att det är bra att frågan om stöd till ett hemtextilcentrum i Sjuhäradsbygden fått ett positivt bemötande i utskottet. Visserligen avstyrker utskottet förslaget om ett särskilt anslag via utvecklingsfonden i Älvsborgs län, då utskottet ansett att denna fråga måste sättas i relation till frågan om förstärkning av övriga regionala utvecklingsfonder, en fråga som behandlas i annat sammanhang. Jag hoppas emellertid att denna andra behandling leder till att utvecklingsfonderna får en sådan förstärkning av resurserna att man även kan göra en satsning på ett hemtextilcentrum i Sjuhäradsbygden. Herr talman! Jag tror på en ljus framtid för svensk tekoindustri, och jag vill uttala den förhoppningen att alla som verkar inom svensk tekoindustri i dag och för framtiden skall kunna känna trygghet och framtidstro i sin gärning. Svensk tekoindustri är enligt min mening en traditionsrik och mångsidig bransch värd att satsa på.

Herr talman! Jag ber att först få instämma helt i vad Rune B. Johansson och Gördis Hörnlund sagt när det gäller stödet till tekoindustrin och nödvändigheten av detta. Jag beklagar att det fina de sade inte trängde in i huvudet på handelsministern. Sedan reagerar jag något mot handelsministerns resonemang om vårt förhållande till tredje världen. Vi får ändå komma ihåg att Sverige tar in dubbelt och tredubbelt mer per skalle än alla andra industrinationer i väster. Jag begärde ordet för att kommentera en av stödformerna, nämligen äldrestödet. Jag menar att det är nödvändigt att förlänga denna stödform, men jag vidhåller, herr talman, den kritik som vi framförde beträffande utformningen och tillämpningen av detta stöd när det genomfördes. Verkligheten har också bekräftat riktigheten av vår kritik. Vi krävde nämligen att bestämmelserna för äldrestödet skulle utformas så, att stödet måste vara absolut nödvändigt för att rädda sysselsättningen, om företagen skulle få det. Vi menade att det inte skulle beviljas till företag som hade en så omfattande vinst att de kunde dela ut pengar till aktieägarna. Det finns nu exempel att peka på som visar hur felaktigt det var att inte utforma stödet på det sätt som vi krävde. Ett företag i mitt hemlän Halland, Nordiska Maskinfilt AB, fick 4,6 milj.kr. i äldrestöd 1978. Företagets styrelse har beslutat utdela 6 milj.kr. till aktieägarna för samma år. Det är inte underligt att de anställda protesterat mot det tillvägagångssättet. Facket har givetvis tillstyrkt det sökta stödet men har absolut inte tänkt sig att det beviljade bidraget skulle gå direkt i fickorna på aktieägarna. Det hade inte framfört någon protest, om bidraget hade utnyttjats för investeringar och förbättringar i företaget, så att man hade värnat om sysselsättningen framöver. Det här exemplet, herr talman, visar att vi hade rätt i vårt krav på strängare regler för detta och andra stöd. Det har alltså visat sig vara riktigt att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna skall vara riktade och sättas in där de verkligen behövs. Strängare regler och ökat inflytande för facket över hur stödet skall användas måste till. Vi accepterar äldrestödet, men det kan inte vara rimligt att utan kritisk och noggrann prövning bevilja det. Det är avsett, herr talman, att förhindra arbetslöshet och inte att garantera utdelning till aktieägarna. Med denna lilla korta bemärkning ber jag att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Som jag nämnde finns det ett inte obetydligt antal livskraftiga textiloch konfektionsföretag. Vi har alla anledning att vara glada och tacksamma för företag som inte bara kan sälja på den svenska marknaden och klara sig bra där utan också kan utveckla produkter för export till andra länder. Om man skulle följa den uppläggning av utdelningen av äldrestöd som Ingemund Bengtsson föreslår, skulle just de här företagen inte få något stöd. Stödet skulle då koncentreras till de företag som går dåligt, där problemen är störst. Resultatet skulle bli att de konkurrenskraftiga skulle minska eller förlora sin konkurrenskraft, de andra företagen skulle möjligen kunna klara sig ytterligare något längre. Det skulle definitivt leda till en konkurrenssnedvridning av ett slag som enligt regeringens och uppenbarligen också enligt riksdagsmajoritetens bedömning inte skulle vara till fördel för svensk textiloch konfektionsindustris möjlighet att leva vidare, utveckla sig och stärka sig både konkurrensoch livskraftsmässigt. Det är skönt att i varje fall någon från socialdemokraterna reagerar mot den av mig påtalade socialdemokratiska politiken, som syftar till att skydda svensk textiloch konfektionsindustri genom åtgärder som ställer de fattigaste människorna i de fattiga länderna utan arbete och försörjning. Det tackar jag Ingemund Bengtsson för; det är synd bara att han är så ensam.
Herr talman! Menar verkligen handelsministern att det är riktigt att ge ett företag 4,6 milj.kr. i stöd och att företaget delar ut 6 milj.kr. som hamnar i aktieägarnas fickor, där inte ett enda öre av pengarna går till investeringar och förbättringar av maskinparken? Det var ju ett tillfälligt stöd som var avsett att hjälpa företag som hade tillfälliga problem och behövde avskeda sitt folk. Jag trodde verkligen att vi hade samma uppfattning om detta stöd — att det var avsett att bekämpa arbetslösheten och inte att berika aktieägarna.

Herr talman! Jag blev en smula överraskad av handelsministerns uttalande. Han försöker göra gällande att resultatet av den socialdemokratiska politiken blir att de fattigaste i de fattigaste länderna drabbas. Jag trodde att handelsministern hade följt vår diskussion. Vi är helt medvetna om att restriktioner mot EG/EFTA, handelsstatsländerna, kan vi inte vidta. Vi vill bestämma en nivå för importen som blir ungefär 70 96. Vi kan väl tänka oss att den utveckling som vi upplever i Europa leder till att kostnadsskillnaderna blir mindre och att den svenska textilindustrins konkurrenskraft gentemot EG/EFTA-länderna inte oväsentligt förstärks, dvs. att vi kommer att ha lättare att klara importen därifrån och t.o.m. tränga den tillbaka. I det ögonblicket ökar våra möjligheter att inom den 70-procentiga ramen ta in mera varor från lågprisländerna. Det är så man skall uppfatta den politiken. Det är dess innersta syfte att på det sättet bistå även u-länderna. Vi föreslår inte nu att importen drastiskt skall minskas, herr handelsminister. Vi föreslår att vi skall försöka bibehålla den vid nuvarande nivå, för att kunna klara vår sysselsättning. Att i det läget ställa upp de fattiga i de fattigaste länderna mot de svenska textilarbetarna är på något sätt en oförsynthet. Det är ju deras problem vi också måste klara. Om vi inte klarar sysselsättning, arbete och utkomst, vad har vi då att köpa för, bl.a. från de fattigaste länderna? Det är det vi måste tänka på. Det är angeläget att handelsministern tänker sig för innan han går upp i talarstolen.

Nu uttrycker Rune Johansson en förhoppning om att man skall kunna tränga tillbaka importen från EG/EFTA-länderna, och om man lyckas med det kan man öka importen från u-länderna. Men tänk, Rune Johansson, om vi skulle införa detta med procentsatser, som är en av hörnpelarna i den svenska socialdemokratins tekopolitik — 30 96 skall produceras i Sverige och 70 96 får komma utifrån. Och om EG/EFTA ländernas import, som Rune Johansson själv så riktigt sade att vi inte kan inskrida mot, skulle växa — då skulle kraven på ytterligare starka reduktioner av u-landsimporten bli en nödvändighet för socialdemokratin, om man skulle uppfylla sina målsättningar. Rune Johansson har på intet sätt tagit bort intrycket att det är mot u-landsimporten som socialdemokratin i första hand vänder sig. Det blir då de fattigaste människorna i de fattigaste länderna som drabbas. Om vi nu vill hävda oss på EG/EFTA-marknaden och försöka konkurrera med dessa länder, är det ju särskilt viktigt att vi stöder de svenska textiloch konfektionsföretag som har de största förutsättningarna att bli konkurrenskraftiga. Om man gör som socialdemokratin vill — Ingemund Bengtsson var inne på den saken — och tar bort äldrestödet för de företag som har den största konkurrenskraften, minskar man ju radikalt förutsättningarna att klara den målsättning som Rune Johansson ställde upp, nämligen att tränga tillbaka importen från EG/EFTA-länderna. Då får vi precis den bild som jag målade upp som det mest sannolika resultatet av den svenska socialdemokratins tekopolitik, om den skulle förverkligas. Då kommer udden att riktas mot u-länderna och mot de fattigaste människorna i u-länderna. Det går inte ihop med alla era fina deklarationer i olika sammanhang. Men om det gäller att föra ett krig inför en valrörelse, då bryter man utan att tveka mot det bästa och finaste i svensk socialdemokrati. Det beklagar jag.
Herr talman! Jag tror att handelsministern måste bestämma sig snart. En möjlighet är att vi får en utveckling av den svenska textilindustrin som innebär att den blir konkurrenskraftig. Det är vi beredda att medverka till genom de åtgärder som vi föreslagit — vi har i utskottet delvis gått längre än vad handelsministern gjort i sin proposition. Den utvecklingen innebär — det har de senaste månaderna pekat på — att vi dels ökar våra möjligheter till export, framför allt till EG/EFTA-marknaden, dels får lättare att stå emot importen just från dessa länder. Det är för det läget jag tecknade en utvecklingsbild som kan bli sannolik, nämligen att vi med det beslut som socialdemokraterna föreslagit bibehåller importen också från lågprisländerna och att omfattningen av denna import kan komma att öka på grund av vår ökade konkurrenskraft gentemot EG och EFTA. Det betyder ju inte att våra förslag riktar sig mot de fattigaste människorna i de fattigaste av länder. Vi talar ju i stället om en bibehållen import. Om jag hade tillfälle därtill skulle jag så småningom gärna vara med och diskutera någon form av socialklausul i de förhandlingar som kommer att föras med lågprisländerna. Ta upp den tanken, och handelsministern gör en mer positiv insats än vad han gjort genom sin proposition! Men försök inte att beskylla socialdemokratin för att angripa de fattiga i de fattigaste av länder! Vi vill att det mellan länderna skall föras en öppen handelsoch utbytespolitik, men vi måste försöka komma i ett läge där vi kan konkurrera på någorlunda lika villkor. Om timlönen i den sydkoreanska textilindustrin är 2:50 i timmen, är det inte lätt för svensk textiloch konfektionsindustri att konkurrera, när lönerna här, såsom fallet f. n. är, ligger på 35 kr., om man inkluderar de sociala kostnaderna. I det läget måste vi för att skydda vår industri vidta också de handelspolitiska åtgärder som vi föreslagit.
Herr talman! Ju längre debatten fortskrider, desto mera finner vi kanske vad det är som trots allt kan förena oss. Jag konstaterar t.ex. med tillfredsställelse att Rune Johansson i Ljungby sade att utskottet delvis går längre än regeringen när det gäller stödet till svensk konfektionsindustri. Jag gör samma konstaterande. Regeringen föreslår 390,5 milj.kr. och utskottet 4 milj.kr. mer. Det är att gå delvis längre, men det är inte särskilt mycket. I den handelspolitiska debatten tog jag upp frågan om en socialklausul. Jag har ingen invändning mot Rune Johanssons resonemang på den punkten.

Så tolkade jag Rune Johansson i Ljungby nu. Regeringen har ju inte heller sagt att vi skall släppa importen fri, utan understrukit att man måste kunna reglera den, så att en fortsatt produktion i Sverige av textil och konfektion kan skyddas. Skillnaderna är kanske inte så stora. Men det är uppenbarligen så, att socialdemokraterna i sin argumentering i hög grad har tagit fasta på nödvändigheten av en nedskärning av den svenska importen från lågprisländerna. Då skulle det också bli de olyckliga konsekvenser som jag har påtalat och som Rune Johansson också realiter har erkänt att vi skulle få räkna med. Låt oss, som sagt, tillsammans hoppas att de åtgärder som vi nu gemensamt vidtar skall få en annan och mera positiv effekt.

Herr talman! Propositionen 145 har inte kunnat passera utskottsbehandlingen utan att ändras på avgörande punkter. Det är ingen bra proposition för vårt land och för de anställda inom tekoindustrin. Med tanke på den nyss förda debatten kan jag inte heller se att den innehåller något nämnvärt tillskott till de u-länder som vi konkurrerar med. Det är värt att notera att beträffande de delar som arbetsmarknadsutskottet har haft att yttra sig om, och där utskottet har gjort erinringar och förslag till förändringar, är utskottet enigt. Det finns endast ett särskilt yttrande från moderaterna om arbetstagarnas inflytande. Som tidigare har framhållits i debatten är, som alla vet, nedgången i sysselsättningen inom tekoindustrin under 1970-talet utan motstycke. Samhällets deltagande i strukturförändringarna inom tekoindustrin är motiverat från beredskaps-, sysselsättningsoch regionalpolitisk synpunkt. Det är främst från regionalpolitisk och sysselsättningspolitisk synpunkt som arbetsmarknadsutskottet har haft att bedöma propositionen, medan försvarsutskottet har bedömt den från beredskapssynpunkt. Båda utskotten har gjort allvarliga erinringar. Arbetsmarknadsutskottet är enigt i fråga om bedömningen att regeringens förslag är otillräckliga för att man skall kunna nå de uppsatta målen. Folkpartiregeringen har enligt vår mening, och här har vi fått stöd av arbetsmarknadsutskottet, underskattat tekoindustrins betydelse från regionalpolitisk och sysselsättningspolitisk synpunkt. Sysselsättningen inom tekoindustrin är starkt koncentrerad till vissa regioner och vissa orter. Där har den verkligen en mycket stor regionalpolitisk betydelse. Sysselsättningsmässigt har tekoindustrin stor betydelse främst för kvinnorna. På denna punkt har utskottet verkligen sagt ifrån ordentligt. Jag hänvisar till utskottsbetänkandet s. 60, övre halvan. Gördis Hörnlund har redan citerat detta avsnitt, varför jag skall spara några minuter genom att avstå från en upprepning. Arbetsmarknadsutskottet ger i detta sammanhang ett starkt stöd åt vår mening att de regionalpolitiska skälen verkligen är mycket starka för att staten skall göra insatser för tekoindustrin. På grund av att riksdagen tidigare ändrat förslag från folkpartiregeringen som berör tekoindustrin har sysselsättningen t. v. kunnat räddas, bl.a. på vissa orter i mitt eget hemlän Västerbotten. Efter de ändringar som utskotten nu har föreslagit att riksdagen skall göra, finns det väl anledning att anta att även den här propositionen kan utgöra ett gott underlag för den svenska tekoindustrins framtid. Arbetsmarknadsutskottet uttalar också att regeringen på nytt bör överväga vilka medel som erfordras för att branschen skall kunna bibehållas vid ungefär nuvarande nivå. Som jag nyss anförde har utskottet uttalat att regeringens förslag är otillräckliga för att nå dessa mål. Tekoindustrin behöver mera långsiktiga insatser och planer än dem som föreslås i propositionen för att man skall kunna bibehålla en hög kunskapsnivå och en tillfredsställande rekrytering. Arbetsmarknadsutskottet ansluter sig i dessa avseenden till vad som anförts i såväl centerns som socialdemokraternas partimotioner. Det s.k. äldrestödet har haft stor betydelse för upprätthållandet av den hittillsvarande sysselsättningen inom tekoindustrin under den svåra period vi har bakom oss. Avsikten var att denna stödform skulle ha en relativt kort varaktighet. I propositionen föreslås nu att äldrestödet skall bibehållas på nuvarande nivå under nästa budgetår. Vi instämmer i propositionens förslag på den punkten. Stödformens successiva avveckling bör ske så att inga allvarliga störningar i sysselsättningen uppstår. För dagen framstår det som nödvändigt att äldrestödet vid en gradvis avveckling ersätts med andra för branschens framtid bättre anpassade stödformer för att man skall kunna undvika en drastisk nedgång i sysselsättningen. En avveckling skulle naturligtvis också få en negativ inverkan på försörjningsberedskapen. Utskottet anser att det är nödvändigt att regeringen utan dröjsmål tar upp denna fråga för ytterligare överväganden, och utskottet biträder därmed såväl centerns som socialdemokraternas och moderaternas synpunkter i dessa avseenden. Arbetsmarknadsutskottet tar slutligen upp frågan om villkoren för äldrestödet. Det gäller främst möjligheterna att få dispens från vissa restriktioner i samband med äldrestödet, t.ex. sådana som avser varsel om uppsägning. Arbetsmarknadsutskottet uttalar sig för en viss uppmjukning av dispensmöjligheten för företag på orter där effekten av uppsägningen blir särskilt stor.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

Herr talman! Regeringens tekoproposition, som ligger till grund för det utskottsbetänkande vi nu behandlar, utgör ännu en i den långa raden av ofullständiga och bristfälligt underbyggda propositioner. Inte mindre än 19 yrkanden om tillkännagivande från utskottets sida ger belägg härför. Detta faktum ändras inte av att man från regeringspartiet som vanligt hävdar att det endast är fråga om vissa utvidgningar av propositionen och att man därför fått gehör för det mesta av vad man föreslagit. Hade propositionen varit bättre underbyggd från början, hade givetvis utskottsbehandlingen blivit därefter. Den kritik som riktas från en rad håll — från branschfolk, från myndigheter, från kommuner, i ett antal motioner och sist men inte minst i utskottsbetänkandet — är därför klart berättigad. Det är naturligtvis betänkligt att regeringen anser sig kunna åsidosätta de krav som riksdagen otvetydigt uppställde hösten 1978 när det gällde den övergripande planen för samhällets insatser på tekoområdet. Denna skulle syfta till att den nuvarande produktionsvolymen i allt väsentligt skulle upprätthållas. Det är uppenbart att detta inte skulle bli fallet genom regeringsförslaget. Där accepteras tvärtom en viss minskning av produktionsvolymen, vilket ter sig mycket allvarligt inte minst ur sysselsättningsaspekt. Det är därför välgörande att utskottet så klart vidhåller riksdagens tidigare ställningstagande på den punkten. Planen skulle vidare grundas på försörjningspolitiska, arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska bedömningar. I propositionen beaktas närmast de försörjningspolitiska aspekterna, vilket dels sakligt sett innebär en oacceptabel begränsning, dels också strider mot riksdagens tidigare beslut. Även här är det välgörande att utskottet så klart ansluter sig till riksdagens tidigare fattade beslut. Det är förvånande att regeringen ej vill beakta de regionalpolitiska skälen när det gäller att upprätthålla produktionskapaciteten inom tekoindustrin. Om det inte skulle falla på sin egen orimlighet, så vore man frestad att påstå, att regeringen saknar kännedom om den utveckling som ägt rum på tekoområdet sedan senare delen av 1960-talet, särskilt inom Älvsborgs län och framför allt i Sjuhäradsbygden. Verkligheten är ju den att ett stort antal företag tvingats lägga ner verksamheten eller kraftigt begränsa den. Oerhört många människor har förlorat sitt arbete, och många andra åter har haft hot om friställning över sig. Antalet sysselsatta inom tekoindustrin har minskat från ca 90 000 till ca 35 000. Enbart inom Älvsborgs län har sysselsättningen på detta område minskat med ca 10 000 anställda under 1970-talet, vilket innebär att länet drabbats av en sysselsättningsminskning inom teko, som är större än den av regeringen beräknade neddragningen av landets varvsindustri. Att detta har medfört svåra förhållanden på arbetsmarknaden, och då särskilt inom Sjuhäradsbygden, är alldeles påtagligt. Det är uppenbart att en fortsatt minskning av produktionen inom teko skulle få mycket allvarliga konsekvenser, framför allt för Sjuhäradsbygden och för människornas möjligheter till försörjning. Att mot den här bakgrunden hävda, som görs i propositionen, att det inte finns anledning att ta regionalpolitiska hänsyn beträffande målsättningen för produktionsvolymen inom teko förefaller milt sagt anmärkningsvärt. Det är alltså, herr talman, nödvändigt att minst den nuvarande produktionskapaciteten när det gäller tekoprodukter kan upprätthållas. Detta måste i första hand ske genom att det förs en sådan ekonomisk politik, att den befrämjar företagens utveckling, att den stimulerar till nya investeringar och till nyföretagande och att den framför allt stärker framtidstron. Vi kan glädjande nog skönja klara förbättringar under innevarande år som en direkt följd av trepartiregeringens åtgärder. Alldeles uppenbart har devalveringarna och sänkningen av arbetsgivaravgifterna spelat en betydande roll. Lika klart är att det s.k. äldrestödet, dvs. en åtgärd av generell karaktär, har haft en mycket positiv effekt. När det gäller äldrestödet är det angeläget att framhålla, att denna typ av stödåtgärd bör stå till industrins förfogande under t.v. hela planeringsperioden om tre år. Utskottet har också uttalat sig i den riktningen men samtidigt angett, att något annat stöd av liknande innebörd kan komma i fråga. Det hade enligt min mening varit värdefullt, om utskottet helt klart uttalat sig beträffande bibehållet äldrestöd. Under alla omständigheter är det emellertid viktigt att fastslå, att eventuellt annat stöd inte får ha selektiv karaktär. Åtgärder av den karaktären snedvrider konkurrensen och är därför till skada för företag som ej blir föremål för motsvarande insatser. Förutsättningarna för en bärkraftig svensk tekoindustri är konkurrens på lika villkor, och det kan definitivt inte vara en uppgift för staten att stödja vissa företag till förfång för andra. Vi har så tillräckligt med avskräckande exempel på konsekvenserna av dylika åtgärder från den socialdemokratiska tiden i regeringsställning, att vi bestämt måste ta avstånd från dem. Det kan heller inte vara statens uppgift att ge sådant stöd till de statliga företagen att detta snedvrider konkurrensförhållandet gentemot de enskilda företagen. Också i detta avseende måste det givetvis råda konkurrens på lika villkor, vilket jag tycker att även Gördis Hörnlund borde kunna inse. När det gäller äldrestödet vill jag också klart understryka det orimliga i att de fackliga organisationerna skall ha absolut vetorätt i fråga om dispens från villkoret att äldrestöd inte får lämnas, om varsel utfärdats om personalinskränkning. Det är anmärkningsvärt att utskottsmajoriteten inte ens sätter sådan tilltro till arbetsmarknadsstyrelsen, att man är beredd att låta styrelsen pröva dispensfrågan. Av likartad karaktär är frågan om bidragsmaximum för äldrestöd i dispensfallen. Det är ofrånkomligt att utskottsmajoritetens ställningstagande är diskriminerande mot sådana företag som uppenbarligen är i behov av maximala 15 96 av lönesumman i bidrag. Herr talman! Som jag tidigare anfört är det alltså nödvändigt att tekoindustrin kan utvecklas under företagsvänliga förhållanden. Denna industri är ju påtagligt personalintensiv. Höjda löneskatter får därför en förödande effekt när det gäller konkurrensförmågan och därmed sysselsättningen. Det är ofattbart att socialdemokraterna inte kan eller vill inse detta sammanhang. Alltjämt talar man ju i termer som leder till ökade påslag och kostnader för vårt näringsliv. Det skulle därför vara ytterst allvarligt för vårt näringsliv i allmänhet och för tekoindustrin i synnerhet om den socialdemokratiska högskatteoch avgiftspolitiken åter skulle bli rådande i vårt land. Spåren från 1970-talets första hälft förskräcker. Ett återupprepande måste med bestämdhet avvisas. Men det räcker inte med detta, om vi vill stärka framtidstron inom tekoindustrin och få människor villiga att satsa på den och ta sin anställning där. Då måste vi tala om industrins utveckling i stället för dess avveckling. Då måste vi stå lyhörda för förslag om nya projekt, t.ex. av den karaktär som Marks kommun har utvecklat i sin idéskiss om ett hemtextilcentrum, vilken samtliga ledamöter i denna kammare haft tillfälle att ta del av. Då måste vi stimulera till ökad utbildning inom tekoområdet och ta till vara de utbildningsmöjligheter av hög kvalitet som står till vårt förfogande särskilt i Boråsområdet. Då måste vi också göra ännu större ansträngningar inom handelspolitikens ram för att ytterligare begränsa importen från lågprisländerna och den negativa effekt denna har på vår inhemska industri. Det var som bekant först under Staffan Burenstam Linders tid som handelsminister i trepartiregeringen som kraftfulla åtgärder vidtogs för att begränsa den tidigare under socialdemokratiskt regeringsinnehav ohejdade importen. På den tiden var det sannerligen inte mycket bevänt med viljan från socialdemokratiskt håll att skydda den inhemska tekoproduktionen. Nu, när socialdemokraterna kan skåda följderna av sin egen politik, söker de springa ifrån sitt ansvar och skylla på andra för brister i det här avseendet. Den manövern, herr talman, är dömd att misslyckas. Det finns alltså all anledning att fortsätta på den av trepartiregeringen inslagna vägen. Slutligen, herr talman, om vi inte skall kullkasta all framtidstro inom svensk industri och därmed också tekoindustrin, så måste vi också klart avfärda alla planer på socialisering av vårt näringsliv genom införandet av löntagarfonder. Om någonting verkar avskräckande på företagarlusten, investeringsviljan och risktagandet måtte det vara just detta. Detta hot mot allt vad fri företagsamhet heter måste därför med all kraft tillbakavisas. Framtiden för svensk tekoindustri ligger inte i socialiserade företag, planhus hållning eller byråkratisk administration. Den ligger i en marknadshushållning byggd på både små och stora enskilda företag.
Herr talman! Det är faktiskt så att den statliga Eiserkoncernen inrättades under den borgerliga trepartiregeringens tid. Staten tog över bl.a. Algots som sugits ut av släkten och som hade gått i konkurs. Jag måste fråga Hans Nyhage: Hade det varit riktigt av statsmakterna att slänga ut 800 anställda vid den tidpunkten i stället för att föra in nytt kapital och försöka rekonstruera företaget i en bygd som redan hade förlorat så många sysselsättningstillfällen? Jag tycker att Hans Nyhage borde ha detta mycket klart för sig. Det har ju stor betydelse för den region vi båda kommer ifrån. Koncernen har nu över 5000 anställda. Över 2000 av dessa finns fortfarande i Boråsområdet. Hur skulle det gå med sysselsättningen i Boråsregionen om man försökte att inte ge dem samma chans som de andra tekoföretagen fått? Jag tycker att det skulle vara nyttigt om Hans Nyhage någon gång kunde instämma i mina synpunkter på vilka som är de verkliga bovarna när det gäller konkurrenssituationen på tekosidan. Det är ju trots allt de utlandsetablerade svenska företagen och de företag som har en stor import. Det är dessa företag som hjälper till att ta musten ur de företag som har sysselsättning inom det här landet. Jag har fört en debatt här förut om trepartiregeringens ekonomiska politik och om huruvida nedskrivningen av kronan skulle, som man säger på moderat håll, betyda en 25-procentig förbättring av kostnadsläget för tekoindustrin. Det är dock konstigt att teko aldrig tidigare har gått ned så snabbt som under den borgerliga regeringsperioden. Det kanske beror på att köpkraften hos det svenska folket samtidigt har minskat med ca 4 000 kr. per löntagare? Kanske den summan, som folk annars skulle ha haft möjlighet att köpa kläder för, skulle ha kunnat påverka utvecklingen i tekoindustrin.
Herr talman! Nedgången för tekoindustrin under den borgerliga trepartiregeringens tid var ju en direkt följd av den politik som alltför länge hade förts i det här landet under socialdemokratisk regim. Socialdemokraterna förde ungefär det här resonemanget: Klarar du det, så klarar du detta, och klarar du detta, så klarar du det här också, dvs. de lade den ena pålagan efter den andra på näringslivet. Till slut kom man till den punkt då det inte höll längre, då näringslivet inte tålde de svåra förhållanden som uppstod i samband med den långvariga lågkonjunkturen ute i världen. Lågkonjunkturen ledde tillsammans med de socialdemokratiska åtgärderna till svårigheter för svensk tekoindustri. Detta blev alltså resultatet av den politik som då fördes. När Gördis Hörnlund frågade mig huruvida jag anser att det var riktigt att man satte in kapital i Algots för att klara sysselsättningen där, tycker jag att även hon borde veta att vi moderater inte ställde oss negativa till den insatsen. Vi ansåg att det för att klara sysselsättningen var nödvändigt att vidta de åtgärderna, eftersom det var viktigt att ett stort antal människor inte plötsligt skulle ställas utan arbete. Men när Gördis Hörnlund påstod att skulden skulle kunna läggas på en familjeträta, menar jag att det är att ta i. Även där var ju orsaken verkligen den politik som hade förts i landet och som hade försvårat företagets konkurrensmöjligheter och arbetsmöjligheter. Låt mig slutligen, vad det gäller konkurrensen från dem som har etablerat sig utomlands, bara säga att orsaken till att de har gjort det är att det under socialdemokratisk tid fördes en politik i det här landet som tvingade företagarna att etablera sig utomlands, för att företaget över huvud taget skulle kunna existera.
Herr talman! Nedgången, säger Hans Nyhage, har skett till följd av den socialdemokratiska politiken, genom pålagor o. d. Jag förstår att han då menar den sociala tryggheten, t.ex. socialförsäkringen. Men det var faktiskt så, Hans Nyhage, att ni under förra valrörelsen var ute och talade om att det skulle bli kolossalt bra i det här landet, med en helt annan framtidstro och kraftigt ökade investeringar och ökande sysselsättning, om ni skulle få ta hand om makten. Men sanningen är trots allt att så långt ner har aldrig industrisysselsättningen, investeringarna eller vad man än tar sjunkit som under den borgerliga regeringstiden. Den där framtidstron som ni talade om finns alltså inte hos de svenska företagarna. Det är dock inte alls så att det inte finns ganska gott om kapital hos många av företagen, men varför satsar de inte? Jo, därför att de tycker att det har blivit så mycket sämre i det här samhället sedan vi fick borgerliga regeringar att det inte längre lönar sig att satsa pengar. Jag frågade Hans Nyhage varför ni försöker försämra för Algots innan uppbyggnadstiden inom Eiserkoncernen är över. Det är ju det som ni på moderat håll har försökt göra i ett par års tid. Kan man inte i lugn och ro få klara upp situationen inom den statliga Eiserkoncernen, som dock sysselsätter 12 96 av de anställda inom hela tekoindustrin? När det gäller familjeträtan får väl var och en av oss tro vad vi vill. Vi har litet olika erfarenheter och utgångspunkter. Men jag skulle närmast vilja fråga: Var finns Algotskapitalet? Det har sannerligen inte gått tillbaka till företaget, och inte till de anställda heller, utan det döljs nog någonstans utomlands; det vågar jag faktiskt stå här och påstå.
Herr talman! Ingen kunde i den förra valrörelsen ana att landets ekonomi var körd så i botten som den verkligen var. Man kunde definitivt inte ana det mot bakgrund av de uttalanden som herr Palme gjorde, när han talade om det s.k. dukade bordet. Vad det bordet var dukat med har vi verkligen fått en bitter erfarenhet av efter valrörelsen 1976. Som en ren följd av den politik som hade förts hotades också ett antal företags existens. Det var därför nödvändigt för den borgerliga trepartiregeringen att sätta in en rad kraftfulla åtgärder för att så långt möjligt begränsa konsekvenserna av den tidigare förda politiken. Och nu, Gördis Hörnlund, visar det sig att de av den borgerliga trepartiregeringen insatta åtgärderna ger resultat. Bilden är ju i dag en helt annan än vad den varit under de närmast föregående åren. Bilden i dag är påtagligt positiv, även om man naturligtvis skall akta sig för att vara för optimistisk i sin bedömning. Där ser man alltså konsekvenserna av en vettig och riktig ekonomisk politik. När det gäller påståendet att vi försöker försämra för Algots, så är detta inte korrekt. Vi har verkligen inte försökt försämra för Algots. Vi hävdar bara med största bestämdhet att mellan de statligt drivna och de enskilt drivna företagen skall råda konkurrens på lika villkor. Därför motsätter vi oss åtgärder på den statliga sektorn som försämrar och snedvrider den konkurrensen.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande 1978 79:45. Det är främst akuta miljöproblem som är aktuella och som oroar samtliga berörda parter. Vad betyder då Svenska Rayon i Vålberg för Karlstads kommun och för de anställda? Den frågeställningen har varit aktuell under en längre tid. Såväl de anställda som företaget och Karlstads kommun känner stark oro inför framtiden. Vad händer om Svenska Rayon helt eller delvis avvecklas? Herr talman! Detta vore ett hårt slag för de anställda, för kommunen och övriga berörda. Vi kan helt enkelt inte stillatigande åse en sådan negativ utveckling. Vi måste på allt sätt verka för en fortsatt positiv utveckling av driften vid Svenska Rayon i Vålberg. Svenska Rayon sysselsätter i dag i runt tal 750 personer vid Vålbergfabriken. Bland övriga driftställen i Värmland som berörs av Rayons drift märks bl.a. Skoghallsverken, där ytterligare ca 400-500 anställda indirekt berörs av driften vid Vålbergfabriken. Totalt i hela landet berörs inte mindre än 2000-2 500 anställda. Det är av största vikt att vi får behålla dessa arbetstillfällen. Vi värmlänningar är hårt ansatta. Vi har upplevt och upplever alltjämt en ytterst pressad situation med hög arbetslöshet och en synnerligen oviss framtid när det gäller sysselsättningen. Herr talman! Det är därför av största vikt att vi kan rädda den fortsatta driften vid KF:s anläggning i Vålberg. Det innebär tusentals arbetstillfällen i vårt län, men det berör även andra län. Ur beredskapssynpunkt är en fortsatt industriell produktion av fibrer för textilt bruk inom landets gränser av mycket stort värde, för att inte säga helt nödvändig. Det var av beredskapsskäl fabriken tillkom, och den är av central betydelse både nu och i framtiden. Miljövårdsfrågorna har under årens lopp intagit en central ställning i bolagets verksamhet. Två frågor har därvid stått i centrum; det gäller utsläpp av svavelväte och zink. Bolaget beviljades i november månad av koncessionsnämnden tillstånd att höja utsläppsnivån av zink till 500 kg/dygn. Bolaget har därefter begärt anstånd med denna koncessionsansökan och därtill hörande utsläppsnivåer. Bolaget å sin sida menar att man inom föreskriven tid inte klarar de hårda restriktioner som ålagts av berörda myndigheter. Naturvårdsverket å sin sida hävdar att det finns utrymme att klara detta och har besvärat sig hos jordbruksdepartementet. Sanningen torde ligga någonstans mitt emellan dessa båda uppfattningar. En hygglig kompromiss vore att företaget gavs en något längre nådatid än vad exempelvis naturvårdsverket anser rimligt. Det blir alltså regeringen som kommer att fälla det sista avgörandet. Herr talman! Svenska Rayons ledning anser att vi har hårdare lagar och regler — beträffande miljön än andra länder och menar att konkurrensneutraliteten mellan olika länder blir åsidosatt. Det finns också vissa länspolitiker som har givit uttryck för liknande synsätt. Jag vill klart markera att jag inte delar den ensidiga uppfattningen. De miljövårdslagar vi har stiftat i denna kammare skall självfallet följas. Å andra sidan skall arbetstillfällen ställas mot miljövårdskrav, och där skall regeringen ha sista ordet. Den sammanvägningen är viktig. Miljöfrågorna får inte nonchaleras och åsidosättas. Regeringen bör mycket noga pröva frågan. Inte minst från beredskapssynpunkt bör en fortsatt drift vara oundgänglig för landets driftberedskap. Pengarna måste fram på ett eller annat sätt. Statsmakterna bör ställa medel till förfogande för att tillsammans med KF genomföra de miljösträvanden som är ofrånkomliga. Vi socialdemokratiska riksdagsledamöter på Värmlandsbänken har besökt Svenska Rayons fabriker i Vålberg så sent som för ett par månader sedan. På ort och ställe har vi tagit del av de miljövårdsproblem som är aktuella. Vid detta besök blev vi övertygade om att resurser måste tillskapas för att klara driften vid fabriken i Vålberg. De fackliga organisationerna, de anställda i företaget och Karlstads kommun är oroade. Vi kräver åtgärder av den nu sittande regeringen. Handla, och handla snabbt! Vi känner oro och förväntar oss självfallet positiva besked när nu regeringen snart skall ta ställning till sysselsättningen och miljön vid Svenska Rayon i Vålberg. Vad säger då utskottet? Jo, utskottet säger att det är av betydande värde bl.a. från försörjningspolitisk synpunkt att en viss fortsatt industriell produktion av fiber för textilt bruk finns inom landets gränser. Och utskottet förutsätter att pågående förhandlingar mellan Svenska Rayon och ansvariga myndigheter finner en tillfredsställande lösning. Jag förutsätter att regeringen, som ändock har det yttersta ansvaret för både miljö och sysselsättning, känner sitt ansvar och medverkar till fortsatt drift vid Svenska Rayons fabriksenheter i Vålberg. Herr talman! Handelsministern är ju själv närvarande i kammaren. Jag kräver inga besked, men självfallet vore det av stort värde om vi redan i dag fick ett uttalande från handelsministern att vi i Värmland kommer att få ett positivt besked när regeringen tar ställning till denna fråga. Jag tolkar utskottets skrivning som positiv. Jag tolkar den också så, att regeringen har fullmakt att handla — men handla snabbt!

Herr talman! Jag vill i denna tekodebattens elfte timme bara ge några marginella synpunkter. Debatten lider nu mot sitt slut. Den har starkare än tidigare markerat en vilja hos alla riksdagspartier att skapa inte bara överlevnadsmöjligheter utan också framtidstro inom svensk tekoindustri. Om insatser i form av ord i riksdagen kunde lösa problemen, skulle ingen längre behöva känna oro för tekoframtiden. Men alla vet att det inte är så enkelt. Trots de många och ibland vackra orden i utskottsbetänkande och från denna talarstol tror jag man vågar påstå att ingen har lyckats presentera lösningar på problemen som kan sägas för gott garantera tekojobben i en oviss framtid. Det finns anledning konstatera att utöver devalveringen, som bidrog till att sänka tekoindustrins relativa kostnadsläge gentemot konkurrensländerna, har äldrestödet varit det som betytt mest. Större delen av den tekoindustri vi har kvar är beroende av äldrestödet för sin existens. Det gäller framför allt de många små företagen, som ofta har svårt att utnyttja de industripolitiska insatserna i form av strukturgarantier och exportfrämjande åtgärder. De försörjningsberedskapslån som nu införs måste, i den mån de behöver sättas in, ges en utformning som gör det möjligt även för det lilla företaget att få del av sådana lån. Jag tror inte att jag gör mig skyldig till någon överdrift om jag påstår att av 1970-talets tekoinsatser är äldrestödet den enda insats som verkligen nått ut till de flesta. Det stödet har varit lätt att administrera, det har varit i huvudsak konkurrensneutralt och det har haft en icke föraktlig kostnadssänkande effekt. Det är bra att man nu är beredd att behålla det eller något annat stöd med samma effekt under i första hand en treårsperiod. Men det är klart att det inger en viss oro när man från socialdemokratiskt håll säger att man vill omändra detta stöd till ett selektivt stöd. I så fall kommer säkerligen textildöden att fortsätta. Just f. n. ser det något ljusare ut för teko, men ingen vet hur länge det varar. Vi som lever i ett område där fortfarande bortåt 60 96 av dem som arbetar inom tillverkningsindustrin sysslar med någon form av tekoproduktion känner oss ingalunda trygga. Vi har sedan de första tekokriserna i slutet av 1950-talet levt under de otrygga förhållanden som en krympande bransch medför. Den utslagning som skett inom teko under 1970-talet i Sjuhäradsbygden har utgjort en större påfrestning för denna bygd än exempelvis varvskrisen utgjorde i andra delar av Västsverige. De efterlysningar som gjorts från länets och kommunernas företrädare av kraftfulla regionalpolitiska insatser för att diversifiera näringslivet och skapa ersättning för de bortfallande tekosysselsättningarna har tyvärr gett klent resultat. Inte heller dagens beslut ställer ut några löften om nya sysselsättningar. I varvspropositionen lämnades i alla fall både sysselsättningsgarantier och kapitaltillskott för alternativ produktion till de drabbade orterna. Men tekoområdena har fått klara sin omställning i huvudsak utan sådana insatser. Jag tycker riksdagen skall lägga det på minnet, för den händelse de nu beslutade åtgärderna visar sig otillräckliga. Här krävs det en vakenhet hos regering, tekodelegation och alla berörda. Man måste snabbt slå larm, om läget återigen försämras. Slutligen vill jag säga att det bland tekofolket i Sjuhäradsbygden trots allt finns en viss om än begränsad optimism inför framtiden. Den bygger bl.a. på den kunskap om tekotillverkning som under mer än 100 år har samlats i dessa bygder, en kunskap som det är viktigt att ta vara på och föra vidare. Därför tycker jag att det är glädjande att utskottet framhållit betydelsen av att man i fortsättningen ägnar utbildningsfrågorna ökad uppmärksamhet. Tillgång på duktig yrkesinriktad arbetskraft, skickliga arbetsledare, designer och marknadsförare är nödvändiga förutsättningar, om den nuvarande svenska produktionsvolymen skall kunna upprätthållas. Det hoppas tekofolket. Jag har inget yrkande, men jag önskar verkligen att förhoppningen kommer att gå uppfyllelse.

Herr talman! Jag hade inte alls tänkt att jag skulle delta i debatten här i dag, trots att jag följt den nästan i dess helhet. Vi har en svår tekokris, och här har bollats med många siffror och talats om kostnadsläget i vårt land osv. Jag kom då att tänka på en sak som jag själv var med om för några månader sedan. Dagen efter höstsessionens slut blev jag intagen på ett lasarett. Efter några dagar fick jag komma upp och fick ut kläder. Jag fick då bl.a. ut strumpor. Den person som lämnade ut dessa strumpor, som var sammansatta med en tråd, ryckte isär dem, och vad inträffade? Jo, det blev ett hål på en av strumporna. Jag påpekade då detta och sade: Vem skall stoppa det där? Vad fick jag då för svar? Jo: Här stoppas inga strumpor. När du tar av dig dem kastar du dem i soppåsen. Det bär sig inte att tvätta några strumpor, så det gör vi inte. Jag gjorde den reflexionen inför mina kamrater på sjuksalen: Nog är det ett egendomligt förhållande vi har i vårt land. Först kanske vi lånar pengar i utlandet. Sedan importerar vi för dessa pengar strumpor från avlägsna u-länder, lågprisländer. Vi har inte råd att använda egen textil, trots att vi har textilkris. Sedan har vi inte ens råd att tvätta strumporna, utan kastar dem i soppåsen. Men mina hamnade faktiskt inte i någon soppåse. Jag tog hem dem, och jag vill försäkra kammarens ledamöter att det var fina strumpor i flera färger. Jag beklagar att jag inte har dem här så att jag kan demonstrera dem inför kammaren. Några dagar efter det att jag kommit hem träffade jag ordföranden i förvaltningsutskottet i det landsting det här gäller. Jag berättade då det här för honom och frågade: Går det verkligen till på det här viset? Vi importerar alltså dessa strumpor, men vi har inte råd att tvätta dem? — Ja, faktiskt, så är förhållandet. Jag fick alltså detta bekräftat. Nu kanske någon säger: Det där betyder så litet. Jag vet inte hur det är vid sjukvårdsinrättningarna inom andra landsting. Jag kände inte tidigare själv till att det var så här inom mitt eget landsting, och det var det inte så många andra som gjorde heller. Jag skall därför inte begära att några från andra håll här deklarerar hur man gör där. Någon kanske säger att det här är en landstingsfråga och ingenting annat. Ja, det kan tyckas så. Men här diskuterar vi i dag teko. Även om det här inte är någon stor sak, så har jag i alla fall velat säga det här som ett observandum när vi i dag diskuterar den svåra tekokris som vi har i vårt land.

Herr talman! Jag tänker inte replikera Anton Fågelsbo. Jag har i stället begärt ordet på grund av att en fråga, som jag har ställt till handelsministern, är obesvarad. Handelsministern sade i sitt första anförande att en huvudfaktor i åstadkommandet av en sämre konkurrenssituation för den svenska textilindustrin var ökningen av iönekostnaderna i Sverige. Vad han sade var alltså att huvudorsaken till tekokrisen enligt hans tolkning var att tekoarbetarna i Skellefteå, Kinna, Borås och Malmö begärt för mycket betalt. Nå, det var ett påstående som handelsministern utslungade, men vilka bevis hade han? Jo, han anförde timlönerna i tre länder, däribland Sverige. Det menar jag är en falsk bevisning. Kan han inte prestera en annan bevisning, bör han ta tillbaka sitt påstående om de svenska tekolönerna. Timlönen säger över huvud taget ingenting om konkurrenssituationen och de relativa kostnaderna. Man måste nämligen ha statistik på produktiviteten. Om man i landet A har en viss textilarbetarlön men i landet B dubbelt så hög textilarbetarlön, säger detta ingenting om kostnaderna. Det kan ju hända att man i landet B har tre gånger så hög produktivitet som i landet A. Då blir lönekostnaden i det land som har dubbelt så hög timlön ändå lägre än i det andra landet. Man måste alltså ha med statistik på och uppgifter över produktivitetsutveckling och produktionsnivå. Man skall inte mäta timlönen utan lönekostnaden per producerad enhet av varan. Det gör inte handelsministern. Han gör precis samma räknefel som Svenska arbetsgivareföreningen gör i sin omfattande propaganda. Man måste ange lönekostnaden per styck. Hur stor är den för tekoindustrin, herr handelsminister? Kom fram med den uppgiften eller ta tillbaka beskyllningarna mot de svenska tekoarbetarna! Dessutom kan man mycket väl ha en ökning av lönekostnadsandelen per producerad enhet utan att detta medför en försämring av konkurrensförmågan, nämligen om man sänker den andel som andra kostnader än lönerna utgör av den totala kostnaden per producerad enhet. Även detta måste man känna till för de olika länderna, om man skall kunna jämföra dem och om man skall kunna påstå att de svenska arbetarnas löner är en av huvudorsakerna till en försämrad konkurrensförmåga. Jag vill ha ett besked om hur lönekostnaden per producerad enhet har utvecklats. Kan handelsministern inte ge det beskedet, tycker jag att han skall ta tillbaka sitt påstående om de svenska timlönernas betydelse. Det är nämligen inte relevant i sammanhanget och säger ingenting.
Herr talman! Vi har i det här landet fört och för en solidarisk lönepolitik. Det parti som jag tillhör har ställt sig bakom den politiken. Jag har följaktligen inte riktat några som helst angrepp mot de svenska textilarbetarna — vilket Jörn Svensson försöker göra gällande — för att de har tagit ut de löner som de haft möjlighet till. Jag vill erinra om att Rune Johansson i Ljungby nämnde att timlönekostnaden i Korea var två tre kronor och jämförde detta med de svenska timlönekostnaderna. Han fann att detta hade ett samband med våra möjligheter att konkurrera med Sydkorea. Jag tror att Rune Johansson har rätt i detta fall. Den enkla sanning som jag har försökt erinra om är egentligen bara att om lönekostnaden stiger snabbare i Sverige än i vissa andra med Sverige mer jämförbara länder — jag nämnde England och Finland — kan detta inte undgå att påverka den svenska textiloch konfektionsindustrins konkurrenssituation. Detta enkla påstående, Jörn Svensson, dristade jag mig att göra.

Herr talman! Nu skall handelsministern inte glida undan och svara på något annat än det som jag har frågat om. Jag är så nöjd om han svarar på min fråga. Vad handelsministern sade i sitt huvudanförande — det går att kontrollera i protokollet — var att den svenska textilindustrins konkurrensförmåga hade lidit skada därigenom att lönekostnaderna under en angiven period hade stigit mer än i vissa andra länder. Så löd påståendet. Med vad ville då handelsministern stödja detta påstående? Jo, han ville stödja det med en ökning av timlönesatserna. Men såsom van att hantera statistik måste väl handelsministern vara medveten om att dessa siffror inte ger något stöd för påståendet. Man måste mäta lönekostnaden per styck, man måste ha med produktiviteten. Man måste också mäta hur produktiviteten i de olika länderna förändrats under samma period som lönerna undergått en viss förändring. Det var inte alls tal om att det var stora löneskillnader mellan Sydkorea och Sverige. Det var inte detta saken gällde. Det gäller inte själva nivån utan skillnaderna i utveckling och skillnaderna när det gäller produktivitet. Om det är riktigt som handelsministern påstår att de svenska arbetarnas löner skulle ha stigit mera än i andra länder, måste man kunna bevisa detta genom att anföra siffror för lönekostnaderna per styck. Var finns siffrorna för lönekostnaderna per styck? Jag har inga siffror för lönekostnaderna per styck för textilindustrin speciellt, men däremot finns det en OECD-statistik för lönekostnaderna per styck för industrin i allmänhet, och den visar att den svenska löneutvecklingen mätt i lönekostnad per styck sedan 1960-talet har stigit väsentligt mindre än i det stora flertalet andra industriländer. Det är egentligen bara USA och i någon mån Västtyskland som är jämförbara. Det måste ha betytt att konkurrensfördelarna för den svenska exportindustrin generellt sett har ökat under den här perioden. Nu har jag inte den allra nyaste statistiken i sammanhanget tillgänglig. Det är möjligt att handelsministern har det, och då skall han anföra lönekostnaderna per styck, för det är det enda som ger ett sant besked om huruvida hans påstående är riktigt eller inte, nämligen att de svenska lönekostnaderna skulle ha stigit så extremt mycket mera än de utländska och därmed förorsakat att den svenska tekoindustrin kommit i en sämre situation. Kan han nu icke styrka sitt tidigare påstående med de siffror som jag begär, så bör han ta tillbaka själva påståendet, eftersom det då inte är underbyggt.
Herr talman! Den svenska exportindustrin har på det hela taget kunnat hävda sig ganska väl under efterkrigstiden. Jag vet inte om Jörn Svensson uppfattat det, men denna debatt har kretsat kring det förhållandet att textilindustrin sedan 1950, då vi hade en blomstringstid, gått tillbaka. Jag har försökt finna några av orsakerna till detta. En av dem är den faktor som Jörn Svensson tagit upp här i ett par repliker. Jag kan inte bortse från att den kan ha spelat en roll.
Herr talman! Nu retirerar handelsministern så det stänker om det. Tidigare var han bestämd och anförde även bestämda siffror som stöd för sitt påstående att de svenska lönekostnaderna hade varit en av huvudfaktorerna i den försämrade konkurrensen. Nu säger han att man inte kan bortse från att de kan ha varit det.

Herr talman! Jörn Svensson försöker göra gällande att lönekostnaderna skulle ha mycket liten betydelse för en industris konkurrenskraft. Jag delar inte den uppfattningen.

Herr talman! Eftersom Svenska Rayon och dess verksamhet i Vålberg i Värmland har tagits upp till diskussion i denna debatt vill jag instämma i vad som sagts om nödvändigheten av att företaget kan fortsätta sin verksamhet. I länsstyrelsen har vi också varit helt överens från de olika partiernas sida när vi avgivit vårt yttrande beträffande miljöfrågorna. Vi är eniga om att man från regeringens sida bör vidta sådana åtgärder att företaget kan fortsätta. Herr talman! Jag vill i likhet med Magnus Persson vädja till regeringen att handlägga den här frågan på ett sådant sätt att företaget kan fortsätta. Det finns många anställda där. Situationen i Värmland är svår, och ett stopp i Vålberg skulle bli ytterligare ett hårt slag mot sysselsättningen i länet. Det får inte ske.

Herr talman! De förslag som riksdagen nu skall ta ställning till gäller dels formerna för en samlad och långsiktig forskningsplanering från statsmakternas sida, dels vissa reformer i forskarutbildningen. De här förslagen är en del av den upprustning av forskningen och forskningens resurser som på regeringens initiativ har inletts i vinter. På utbildningsdepartementets område rör det sig om resursförstärkningar på ca 110 milj.kr. Utbildningsutskottet har alltså haft att behandla en rad omfattande förslag på forskningsoch högskoleområdet. Jag vill passa på detta tillfälle att uttala min uppskattning av utskottets noggranna arbete. Särskilt glädjande är det att detta arbete kunnat ske under en så betydande enighet. Jag har också med tillfredsställelse noterat att regeringens förslag i denna proposition blivit väl mottagna också på andra håll. Jag tänker bl.a. på TCO, vars styrelse givit förslagen ett gott betyg. Det finns alltså en betydande enighet i frågor som rör svensk forskningspolitik — det tror jag har ett stort värde när det gäller ett för vår framtid så väsentligt område. Vi är alla medvetna om forskningens betydelse för samhällsutvecklingen. Vi vänder oss ofta till forskarna för att få hjälp när vi står inför besvärliga problem. Men vi är också medvetna om att det ofta tar lång tid innan säkra och entydiga svar kan ges. Det är ert av motiven för en mera långsiktig planering. Vi vet också att forskarna inte alltid finner svaren på våra frågor. Kanske de inte är gripbara för det rationella tänkandet, kanske våra förväntningar om säkra, entydiga och praktiskt tillämpbara resultat är orealistiska. Men det är ändå värdefullt att få ett problem belyst utifrån olika perspektiv med de krav på språklig stringens och logisk skärpa som den vetenskapliga metodiken förutsätter. En aspekt som gäller båda de problemområden som nu behandlats är nödvändigheten av att upprätthålla en hög kvalitet inom såväl forskningen som utbildningen. Det är uppenbart när vi vet hur stor betydelse konkreta forskningsresultat har liksom de råd som forskare ger i olika beslutssituationer. Det torde inte vara alltför djärvt att påstå, att det är bättre med ingen forskning alls än med dålig forskning — en sådan ger falska förutsättningar för beslut och åtgärder och frestar lätt den ansvarige att lämna ifrån sig väl mycket av ansvaret. Utvecklingen under 1960 och 1970-talen har inneburit en kraftig utbyggnad och förstärkning av universitetsoch rådsforskningen även om vi haft viss stagnation under senare delen av 1970-talet. Två nya universitet i Umeå och Linköping — har etablerats. Forskningsrådens strategiska betydelse när det gäller förnyelsen inom forskningen om samordningen mellan starkt specialiserade discipliner har bestyrkts i många sammanhang. Till detta kommer att något helt nytt växt fram, något som skapat viss förvirring, handfallenhet och i viss mån även skepsis. Jag syftar på den sektoriella forskningen. Åtskilligt av denna verksamhet är nämligen snarare utvecklingsarbete än forskning i traditionell mening. Detta att man inom en viss sektor — naturvården, skolan, trafiksäkerhetsarbetet, livsmedelshygienen eller socialpolitiken — tar forskningen i sin tjänst är i och för sig naturligt och ett glädjande tecken på tilltro till forskningens möjligheter. Men det har också skapat vissa problem. De organisatoriska och anslagsmässiga formerna är högst skiftande. Det bör de säkert också vara med hänsyn till de vitt skiftande förutsättningarna och behoven. Men splittringen kan också vara förvirrande. För riksdagens del finns det ingen möjlighet att i samband med behandlingen av budgeten göra en samlad bedömning av forskningspolitiken. Eftersom denna FoU-verksamhet utgör en integrerande del av en viss verksamhet — t.ex. inom ett ämbetsverk — skall den givetvis heller inte brytas ut ur sitt sammanhang och betraktas som forskningspolitik i egentlig mening — trafikpolitik förblir trafikpolitik även om man utnyttjar forskning i stor omfattning. Men det finns ändock vissa aspekter som är väsentliga i ett övergripande forskningspolitiskt perspektiv. Ett sådant problem gäller frågan om var sektorsforskningen lämpligen bör utföras — inbyggd i den beställande och finansierande myndigheten själv, inom universitet och högskolor eller i särskilda forskningsinstitut. Ett annat problem gäller forskningens inriktning och forskarutbildningen — en adekvat utbildning är ju en förutsättnng för att den sektoriella FoU-verksamheten skall bli framgångsrik. Det hjälper inte hur mycket pengar riksdagen än anslår till exempelvis energiforskning om det inte finns några utbildade forskare. Det är alltså ett faktum att vi i Sverige ännu år 1979 saknar en samlad och långsiktig planering av forskningen. Vi har inte heller några effektiva instrument för en sådan. Det är märkligt nog riksdagen som tagit initiativet till den utredning som resulterat i föreliggande regeringsförslag. En framstöt om en utredning —f. ö. från liberalt håll — gjordes i riksdagen 1972 i samband med att forskningsrådsutredningen tillsattes. Två år senare tog jämviktsriksdagen ett majoritetsbeslut innebärande krav, att regeringen skulle låta utreda möjligheten att få en mera samlad och långsiktig politik på det här området. Forskningsrådsutredningen, som fick uppdraget, fann att den enda möjligheten består i att regeringen påtar sig uppgiften att åstadkomma överblick. Det kan nämnas att det då förekommit tankar om att riksdagen skulle inrätta ett särskilt forskningsutskott. Utredningen föreslog att regeringen vart tredje år skulle lämna en femårig FoU-plan till riksdagen, vilket skulle innebära att vi fick en rullande långtidsplanering. Frågan om hur detta arbete organiseras inom regeringen är knappast ett förstahandsintresse för riksdagen, men det finns ändock skäl att något beröra frågan. Den lösning som har prövats i flera stater på senare år, att inrätta ett särskilt forskningsdepartement, har avvisats både av utredningen och av flertalet remissinstanser. Det är inte lämpligt om ens möjligt att rycka loss FoU-frågorna från de enskilda departementen. Samordningen måste ske på annat sätt. Det finns skäl att stryka under, att det inte är någon lätt uppgift att presentera en aktuell lägesbeskrivning och en samlad och långsiktig plan för landets hela FoU-politik. Det departementala ansvaret för forskningsråden och universiteten är delat på flera departement. Men än svårare är det att få ett grepp om den sektoriella forskningens omfattning, inriktning och behov, eftersom den berör snart sagt varje departement. Även om alla regeringsbeslut fattas kollektivt förutsättes att de enskilda departementen arbetar med stor självständighet. Det finns också brister i FOU-statistiken som det tar tid att reparera. Men det är klokt att inte nu rusa i väg och starta en statistikproduktion som är onödigt omfattande. Forskningsrådsutredningen föreslog att utbildningsdepartementet skulle få det övergripande ansvaret för arbetet med en regeringens FoU-plan. Denna bedömning har rönt en samfälld anslutning, så även inom regeringen själv. Jag är som redan nämnts väl medveten om svårigheterna. Det finns därför skäl att starta med viss försiktighet och pröva sig fram med ledning av de erfarenheter som upprättandet och behandlingen av en första FoU-plan ger. Dessa allmänt framförda önskemål om en bättre och långsiktigare planering av vårt lands forskningspolitik får dock inte leda till en total planering av all forskning. Ramarna måste vara vida och möjligheterna till nya och okonventionella initiativ från enskilda forskare eller grupper måste vara goda. Men det är å andra sidan rimligt att den som har det politiska ansvaret — ytterst riksdagen — får en bättre överblick över det splittrade FoU-fältet och bättre möjligheter till samlade långsiktiga prioriteringar. I den forskningspolitiska debatten under senare år har frågor om bl.a. information, samhällets inflytande över forskningen och möjligheterna till tvärvetenskaplig samverkan varit centrala. Eftersom vi i vårt land sökt lösa en del av de problemen på ett internationellt sett ovanligt sätt — genom att inrätta ett särskilt organ — vill jag ägna de frågorna någon uppmärksamhet. Forskningsrådsnämnden, FRN, som inrättades i samband med forskningsrådsreformen för två år sedan, har genom sin sammansättning och sina uppgifter en särställning inom forskningssystemet. Den utgör redan i dag en mötesplats för riksdagen, forskningssystemet och de fackliga organisationerna. Som regeringen anmält för riksdagen kommer FRN:s breda förankring att ytterligare understrykas genom att även kommunerna, landstingen och SAF bereds plats i nämnden. FRN:s huvuduppgift och allmänna roll har nära samband med en av huvudtankarna i forskningspropositionen. FRN skall genom initiativ och finansiellt stöd till angelägen forskning nå tvärs över disciplinoch ämnesgränser, bidra till ökat sammanhang, ökad långsiktighet i prioriteringar och planering och ökad överblick i det starkt sektoriserade FoU-systemet. Uppgiften är ingalunda enkel. FRN är inte en styrelse över forskningsråd och sektorsorgan. Resultaten måste nås genom samarbete med andra FoU-organ, genom gemensamma finansiella insatser och med bevarad pluralism i systemet. Omfattningen av FRN:s ansvarsområde kommer att kräva stora insatser både planeringsmässigt och finansiellt. Det är därför angeläget att forskningsråden och sektorsorganen tar till vara de möjligheter till ökad samplanering, samfinansiering, förnyelse och optimering av insatserna som FRN kan erbjuda. Forskningsrådsnämnden får i och med dagens beslut flera nya uppgifter. Vid sidan av ansvaret för framtidsstudier och allmän, samhällsinriktad forskningsinformation ges nämnden ett ansvar också för finansiering av dyrbar vetenskaplig utrustning. Till dessa mer permanenta uppgifter kommer flera utredningsuppdrag, bl.a. om statistik och information på forskningsområdet. De reformer beträffande forskarutbildningen som föreslagits i propositionen bygger på förslag av forskarutbildningskommittén. Denna tillsattes i en tid då den starkt växande rekryteringen uppfattades som det allvarligaste problemet. Detta kom att prägla både direktiven och utredningens arbete. Vi kan nu, när problembilden ganska radikalt ändrat karaktär, beklaga detta. Det är nu inte de kvantitativa problemen som står i förgrunden, utan de kvalitativa. Den starka ökningen av antalet studerande har avtagit och i vissa ämnen reducerats kraftigt eller i det närmaste upphört — och det är verkligen ett problem. Antalet närvarande studerande har hållit sig på en anmärkningsvärt stabil nivå, medan antalet avlagda examina minskat kraftigt. Det är här det allvarligaste problemet finns. Förklaringen finns säkerligen att söka i en kombination av olika förhållanden: rekryteringen, undervisningens uppläggning, handledningens utformning, de studiesociala förhållandena samt forskarutbildningens meritvärde, som i sin tur naturligtvis påverkar både rekryteringen och önskan att snabbt bli klar med studierna. En utvärdering av 1969 års forskarutbildningsreform skulle ha gett ett säkrare underlag för en bedömning av på vilka punkter insatserna i första hand måste sättas in. De förbättringar som nu föreslås är inte särskilt genomgripande, men de bör tillsammantagna bidra till en klar förbättring. De nya bestämmelserna om behörighet syftar till att bland ett bredare urval locka fram forskarbegåvningar som annars inte skulle ge sig in på denna utbildning — det gäller med andra ord att utnyttja den ”forskarbegåvningsreserv” som säkert finns. Men det är också viktigt att inte med falska förespeglingar locka in människor på en lång och krävande utbildning som kan utvecklas till en börda eller ett personligt misslyckande. Det är därför motiverat att söka finna möjligheter till etappavgångar. Vissa frågor får nu också vänta på en mer definitiv lösning genom förslag av lärartjänstutredningen. Jag har tidigare i olika sammanhang — och senast i denna proposition — aviserat en prövning av meritvärdet av en forskarutbildning och hänvisat både till det sakliga värdet för tjänsten eller verksamheten i fråga och till stimulanseffekten på rekryteringen. Med utgångspunkt i denna förklaring och yrkandena i vissa motioner har utskottet enhälligt gett uttryck för samma uppfattning. Det är glädjande. Detta ställningstagande kommer att få betydelse för det arbete beträffande tjänstorganisation och uppgiftsfördelning inom olika yrkesområden som ständigt är mer eller mindre aktuellt. En prövning av forskarutbildningens meritvärde måste naturligtvis ta sin utgångspunkt i de krav som själva arbetsuppgiften ställer, men frågan måste också ses i det större perspektiv som utskottet antytt. Dessa frågor om behörighet och meritvärde hänger intimt samman med innehållet och kvaliteten i den utbildning som dokumenteras i en examen. Det är viktigt att kvalitetskravet hålls uppe och att bedömningen av t.ex. doktorsavhandlingar är någorlunda enhetlig. Men det vore mindre lyckligt om ett förstärkt meritvärde av doktorsexamen skulle leda till förlängda studietider. Det finns f.n. ett starkt intresse för forskning. Inte minst de fackliga organisationerna har ägnat forskningen stor uppmärksamhet på senare år. Detta har tagit sig uttryck i forskningspolitiska program och kurser för de egna medlemmarna. Det är med glädje som jag nu har kunnat medverka till att skapa bättre förutsättningar för ett aktivt deltagande i olika forskningssammanhang. En ökad kunskap om vetenskapens metoder och ideal bland alla medborgare måste vara något värdefullt — det är det som motiverar den starka satsningen på information. Det kan bidra till en riktigare prioritering av forskningsinsatserna, det kan leda till en realistisk syn på forskningens möjligheter att lösa problem, till en kritisk hållning gentemot allehanda patentlösningar som ibland alltför ogenerat lanseras av alla slags charlataner, kanske rent av till en kritisk hållning gentemot de egna uppfattningarna och större vilja och förmåga till saklighet och objektivitet. De ökade kraven på insyn och inflytande är i många fall berättigade. Men dessa krav måste paras med respekt för vikten av att ge forskarna faktiska möjligheter att ta egna initiativ. Den spontana nyfikenhetsforskningen måste ha ett rejält tilltaget utrymme. Det är ett samhällsintresse av högsta dignitet att vi har en fri, ifrågasättande forskning. En öppen, vital demokrati förutsätter detta och kan inte i längden förbli öppen och vital därförutan.

Herr talman! Den socialdemokratiska regeringen tillsatte under första hälften av 1970-talet ett antal utredningar för att skapa bättre förutsättningar för en aktivare forskningspolitik. Man tillsatte 1972 forskningsrådsutredningen, som fick tilläggsdirektiv 1975 i avsikt att effektivisera forskningsrådens arbete, bredda inflytandet över forskningen och förbättra regeringens och riksdagens beslutsunderlag inom forskningsområdet. Översynen av styrelsen för teknisk utveckling - STU — inom ramen för STU-utredningen hade liknande motiv. Tillkallandet av forskarutbildningsutredningen var uttryck för en vilja att på forskarutbildningsnivån fortsätta den demokratisering på utbildningsområdet som påbörjats inom grundskolan, gymnasieskolan och den grundläggande högskoleutbildningen. De tre utredningar som jag nämnt lade fram sina slutbetänkanden under hösten 1977. Därmed skapades förutsättningar för en sammanhållen bred behandling av forskningspolitiska frågor i riksdag och regering. Förväntningarna på forskningspropositionen har varit stora bland forskare, politiker och forskningsintresserad allmänhet, då nu förutsättningar skapats för en samlad och övergripande behandling av de centrala forskningspolitiska frågorna. Den proposition som så småningom presenterades— och som vi i dag har att fatta beslut om — motsvarade väl inte de förväntningar som man kunde ställa. I propositionen märks inte tillräckligt av medvetenhet eller vilja till handling i den kritiska situation för svensk teknik och svensk industri där satsning på forskning är en nödvändig investering för framtiden. I stället för att visa prov på klara ställningstaganden och därmed en bestämd vilja att föra forskningspolitiken framåt hänvisar regeringen till fortsatt utredande och försöksverksamhet på många områden. Vi inom socialdemokratin har alltid varit medvetna om att vi med fördjupade kunskaper och bättre teknik kan komma till rätta med många av dagens samhällsproblem. Vi har också lagt fram en hel rad förslag.

Men den borgerliga regeringen och riksdagsmajoriteten ansåg inte dessa satsningar vara nödvändiga utan avslog samtliga våra förslag. Hade man inte gjort detta, hade läget för forskningen varit betydligt bättre i dag. Inom arbetarrörelsen pågår f.n. ett arbete på ett forskningspolitiskt handlingsprogram. En särskild beredningsgrupp arbetar med detta, och ett förslag kommer inom den närmaste tiden. Vi har vid det betänkande som vi i dag skall fatta beslut om fogat två reservationer. När det gäller den första reservationen, som har nr 5, tycker vi att det är helt oförklarligt att utskottsmajoriteten inte gått med på vårt förslag. I åratal har alla som varit engagerade inom utbildningsväsendet, vi här i riksdagen, näringslivet m.fl., uppmärksammat problemet med det vikande intresset för naturvetenskap och teknik bland våra ungdomar. Det är därför enligt vår mening oförklarligt att vi måste reservera oss för att det åtgärdsprogram som regeringen uppdragit åt forskningsrådsnämnden att arbeta fram för information om forskning och vetenskap till barn och ungdom skall kompletteras med ett utbyggt stöd till Föreningen Unga forskare samt till andra föreningar som direkt når intresserad ungdom. Jag yrkar bifall till reservation nr 5. Vår andra reservation gäller forskarutbildningsutredningens förslag att de kontaktsekretariat som inrättats av STU för att främja kontakterna mellan högskoleforskningen och näringslivet skall överföras till högskolan och knytas till regionstyrelserna. Sekretariatens verksamhet skall i fortsättningen omfatta hela högskolan och rikta sig till alla delar av samhällslivet. I vår reservation nr 9 följer vi helt upp forskarutbildningsutredningens förslag. Propositionen, liksom majoriteten av utskottet, är med på en överföring till högskolan men anser att sekretariaten skall underställas högskolestyrelserna i stället för regionstyrelserna. Vi anser att det är viktigt att företrädare för de allmänna intressena har majoritet i den styrelse som kontaktsekretariaten skall underställas. Allmänintressena är i majoritet i regionstyrelserna — däremot inte i högskolestyrelserna. En viktig uppgift för sekretariaten är att förmedla information och kontakter såväl till som från institutionerna. Vi anser att regionstyrelserna äger en större kännedom om näringsliv och förhållanden inom hela högskoleregionen, varför det för denna viktiga kontaktverksamhet också är en fördel att kontaktsekretariaten underställs regionstyrelserna. I vissa regioner, exempelvis den norra, där avstånden är stora mellan enheterna, bör man praktiskt kunna lösa det så, att man har kontaktsekretariat i såväl Umeå som Luleå. Det kan också vara lämpligt, då forskningsprofilen är olika på dessa båda högskoleorter. Det är också naturligt inte minst med tanke på att Luleå har teknisk högskola och att man har ett väl fungerande sekretariat under STU. Jag vill med detta yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen 9. Utbildningsminister Wikström framhöll den ökade satsning som man gör på forskning under nästa budgetår. Det skrivs också i massmedia en hel del om detta. Men om man närmare tittar på den satsning på forskning och utveckling som totalt sett sker finner man att den inte är så framstående. Jag vill med stöd av statistiska centralbyråns senaste jämförelse mellan utfallet av budgetpropositionerna under olika år peka på att i procent av budgetpropositionen minskar resurserna nästa år jämfört med innevarande år. Förhållandet är detsamma om man ställer forskningsinsatserna i förhållande till bruttonationalprodukten. Jag tror att jag kan instämma i de suckar som hörs från högskolorna, från många institutioner och forskare över att de hittills inte märkt någonting av de storstilade satsningar som man säger skall komma nästa budgetår. Herr talman! Jag vill med det anförda än en gång yrka bifall till reservationerna 5 och 9 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Aldrig förut har vi behövt vår forskning och våra forskare så mycket som nu. Detta är en viktig slutsats bl.a. av de analyser av den svenska krisen och de svenska framtidsmöjligheterna som kommit fram under det senaste året. Nödvändigheten av självprövning då Sverige fann sig stå inför allvarliga svårigheter att hävda sig internationellt tvingade oss att se närmare inte bara på vårt näringslivs konkurrensförmåga utan på olika samhällsfunktioners roll för att vidmakthålla och utveckla vårt välstånd. I det sammanhanget har just kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling lyfts fram till den centrala funktion dessa frågor förtjänar. Vi har på nytt fått en påminnelse om att forskningen är alltför betydelsefull för att i enskildhet leva sitt liv i ett elfenbenstorn. Forskningen förtjänar att vi ställer krav på den. Forskarna har rätt att ställa krav på oss. Vår framtid beror av vår förmåga att vidga våra kunskaper, att tillgodogöra oss andras forskningsresultat och att förmedla kunskap till de sektorer där sådana kunskaper kan komma till användning. Men denna kunskapscykel är inte starkare än sin svagaste länk. Vi gör ibland alltför stora satsningar på att ta fram forskningsresultat och sätter sedan in alltför små resurser för att föra ut dessa forskningsresultat till dem som kan dra nytta därav och till den allmänhet som forskningen skulle behöva kommunicera bättre med. Forskningsresultat som kommer endast ett fåtal till del och som samlar damm på bokhyllor eller i arkiv försvarar inte sina kostnader. Till varje forskningsprojekt borde t.ex. höra ett anslutande symposium för ”intressenter” i resultatet både inom och utom den akademiska världen. Vi måste få till stånd en dialog mellan forskaren och forskningsanvändarna. En sådan dialog skulle också ge forskaren chansen att uppleva var samhällets behov är störst och var hans eller hennes insatser skulle komma till bäst nytta, samtidigt som vederbörande får ökade möjligheter att rikta praktikernas uppmärksamhet på l de möjligheter som nya vetenskapliga metoder och landvinningar öppnar. Den del av de totala kunskapsresurser vårt land behöver som kan skapas inom Sverige är begränsad, trots att vårt land har en internationellt framskjuten plats på forskningsområdet. Därför är alla insatser för att vi snabbt och på ett riktigt sätt skall kunna tillgodogöra oss forskningsresultat från utlandet väl värda sina kostnader. Ofta kanske vi av missriktade sparsamhetsskäl snålar med pengar, t.ex. till forskarnas utlandsresor, samtidigt som vi genom intensifierade förbindelser och internationell samverkan kunde spara stora resurser inom landet. I vår partimotion pekar vi på vikten av en förstärkning av de internationella forskningskontakterna i en rad avseenden, som alla har det gemensamt att kostnaderna är mycket små i förhållande till de möjliga resultaten; de stora kostnaderna bärs ju i stället av de länder som tagit fram de forskningsresultat vi bara behöver tillgodogöra oss. I motionen tar vi bl.a. upp forskarnas utlandsresor, Sveriges medverkan i forskningsföreningar och en inventering av våra resurser då det gäller kunskapsuppbyggnad i fråga om särskilt betydelsefulla regioner ute i världen. Forskningsresultaten och förmågan till kvalificerad analys kan förmedlas till det praktiska livet på olika sätt. Ett viktigt sätt att tillföra samhället vetenskapligt kunnande är att ge kunskapsbärarna/forskarna chansen att flytta ut på längre eller kortare tid i praktisk arbete. Enligt vår mening bör detta gälla alla vetenskapsfält, inte bara dem som har betydelse för näringslivet. På samma sätt måste det skapas utökade möjligheter för praktiker med akademisk bakgrund att få ett sabbatsår för att med vetenskapliga metoder bearbeta t.ex. yrkeserfarenheter. Därigenom kan de tillföra forskningen nytt stoff och rikta uppmärksamheten på samhälleligt viktiga forskningsuppgifter. För centerrörelsen ställer det sig särskilt naturligt att på detta sätt öka cirkulationen mellan den vetenskapliga och den praktiska sektorn, att ge forskningen och forskarna den centrala roll de måste ha för att vi skall klara våra utvecklingsmål och samtidigt ge samhälle och en intresserad allmänhet möjligheter till sådana inblickar och engagemang i forskningen som skapar den rätta motivationen för forskarens eget arbete. Den här propositionen har föregåtts av några års intensivt utredande. Det är därför bra att vi nu har hunnit så långt att riksdagen får ta ställning till ett antal förslag om ökad satsning på forskning och forskarutbildning. Det är ur den synpunkten en efterlängtad proposition både här i huset och ute på universitet och högskolor. Men de frågor som tilldrog sig mest intresse och som föranledde de livligaste diskussionerna under remissomgången finns inte med i propositionen. De är överflyttade till en annan utredning — lärartjänstutredningen. De frågor jag avser är tjänstekonstruktionen och studiefinansieringen. Dessa frågekomplex är oerhört viktiga för den framtida rekryteringen till forskarutbildningen och för möjligheterna att bedriva forskning. Så ur den synpunkten saknas väsentliga delar i årets proposition. Det är därför angeläget att lärartjänstutredningen kan fullfölja sitt arbete inom den aviserade tiden. Det kommer ändå att innebära att det tar ytterligare två år innan riksdagen kan fatta beslut i dessa för forskningens framtid oerhört centrala frågor. Kring de förslag som läggs fram i propositionen finns det en bred enighet, även om det finns ett antal reservationer fogade till betänkandet. Likaså finns det i dag en bred enighet om vikten av satsning på forskning på olika sektorer, liksom ett erkännande av att forskningen under ett antal år sedan 1960-talet inte fått de resurser som man borde ha fått, för t.ex. tung apparatur och tjänster. Inte minst när det gäller den tunga apparaturen är det i dag nödvändigt med kraftiga satsningar om det skall vara möjligt att hålla nivån på bl.a. den tekniska, naturvetenskapliga och medicinska forskningen. Herr talman! Låt mig efter denna inledning gå över till att kommentera några av centerns reservationer till det här betänkandet. Genom högskolereformen har en decentralisering av högre utbildning och i viss mån forskning kunnat åstadkommas. Samtidigt har en regional profilering av verksamheten kunnat utformas vid vissa högskolor. Vid högskolan i Växjö bedrivs exempelvis småföretagsstudier med anknytning till Smålandsindustrin. I samarbete mellan universitetet i Uppsala och länsmuseet i Gävle har man också kommit i gång med viss forskningsverksamhet. I allmänhet har högskolereformen dock inneburit endast en geografisk decentralisering av den grundläggande högskoleutbildningen, vilket i och för sig är mycket positivt. Forskning och utbildning på högskolenivån med den egna regionen som forskningsobjekt är ett angeläget men otillräckligt tillgodosett ändamål. En sådan verksamhet skulle kunna möta ett växande behov av regionalt orienterad kunskap och strävan efter regional identitet. Regionalt orienterade studier kan ha en naturlig utgångspunkt i humanistiska ämnen som etnologi, konsthistoria och arkeologi men också gripa in på det samhällsvetenskapliga området, t.ex. i fråga om ekonomisk historia med regional inriktning. En naturlig utgångspunkt för en sådan verksamhet kan vara länsmuseerna. Deras föremålsbestånd och biblioteksoch dokumentationsresurser utgör här en utmärkt bas. Vi menar att UHÄ med förtur bör utreda en sådan regional anknytning av högre utbildning och forskning. Ett sådant arbete skall dels ge en kartläggning av vad som redan görs i dag, dels stimulera till ytterligare verksamhet på det här området, och det ser vi som något angeläget. I en annan reservation pekar vi på behovet av att utreda en mellanexamen. Det ligger såväl i den enskildes som i samhällets intresse att personer med praktisk erfarenhet ges möjlighet att i en akademisk miljö få systematisera och analysera sina erfarenheter från det ena eller andra verksamhetsområdet. Inom näringsliv och förvaltning ligger ett av hindren för utveckling och ökad arbetstillfredsställelse i att det erbjuds alltför få tillfällen att lyfta blicken över handläggningen av löpande ärenden och analysera mål, medel och erfarenheter. Praktiker förvärvar genom sitt arbete en unik insikt, såväl i fråga om eljest svårtillgängliga fakta som i fråga om de för samhället mest angelägna frågeställningarna. En brist i vårt nuvarande system är att vi på många områden saknar en fördjupad = utbildning över grundexamensnivån, anpassad för en yrkesverksamhet utanför forskningsområdet. Detta är bl.a. påfallande inom det tekniska området, där personer med huvudintressen för allmän industriell verksamhet har mycket svårt att vid högskolan finna lämpliga utbildningar över grundnivån. En ny examensnivå skulle kunna svara mot 1-1 1/2 års fördjupningsstudier inom ett ämnesområde, särskilt med en sådan vetenskaplig inriktning som kan vara till nytta för kvalificerad yrkesverksamhet utanför högskolan. En sådan mellanexamen skall inte primärt betraktas som ett steg mot doktorsexamen, utan som en alternativ, fördjupad utbildning, ofta inriktad mot en yrkesverksamhet utanför forskningsområdet. Detta skiljer från de etappavgångar som föreslås i propositionen. Självfallet kan dock de inhämtade kunskaperna ibland utnyttjas även av den som önskar avlägga doktorsexamen. Sekretariatet för framtidsstudier föreslås i propositionen överfört till forskningsrådsnämnden. I och för sig kan det finnas motiv för att ge en fortvarig verksamhet av den typ sekretariatet bedriver en mer permanent karaktär. Forskningsrådsutredningen föreslog att formen skulle ändras till en delegatior. för framtidsstudier. Det finner vi vara betydligt mer ändamålsenligt än propositionens förslag. Forskningsrådsnämnden har väsentligen andra arbetsuppgifter, och vi finner det inte alls vara förenat med några fördelar att inordna sekretariatet för framtidsstudier där. Verksamhetens integritet och dess inriktning på att göra undersökningar som kan tjäna som långsiktigt underlag för politiska beslut anser vi tala för att sekretariatet bör ha en självständig ställning. Därför har vi i en reservation begärt att sekretariatet även i framtiden skall ha ställning som delegation för framtidsstudier. I ytterligare en reservation tar vi upp försöksverksamhet med utvärdering av den vetenskapliga verksamheten. På den punkten, liksom i några andra frågor, har utskottsmajoriteten enbart reagerat på det institutionella mönster som vi föreslår. Vad vi har velat få fram i motionen är att det är viktigt att landets forskning har en hög och jämn nivå. Ett medel för att nå detta mål kan vara att få en ordentlig vetenskaplig utvärdering av verksamheten med jämna mellanrum. Detta har vi sagt skall kunna ske genom särskilda vetenskapliga nämnder. Jag kan gärna medge att ordet nämnder kanske var litet olyckligt valt. Tanken var i varje fall att dessa nämnder t.ex. en gång vartannat eller vart tredje år skulle utvärdera resp. fakultets forskning. En sådan utvärdering skulle kunna vara av stort värde för det interna arbetet inom institutionen och dessutom underlätta ställningstaganden för utomstående forskningsstödjande organ. I sådana nämnder skulle kunna ingå representanter för resp. fakultets ämnesområden eller näraliggande ämnen. Ledamöterna borde hämtas både från universitet i Sverige och från utländska lärosäten. Vi föreslår att man startar en försöksverksamhet på det sätt som föreslås i motionen med ett tiotal fakulteter för att få underlag för beslut om verksamhetens slutgiltiga utformning. Det här är ett intressant uppslag, prövat vid flera europeiska universitet med stor framgång. Även svenska forskare deltar i sådan utvärderingsverk samhet. Jag beklagar att utskottets majoritet inte velat tillstyrka ett försök. Det hade kunnat ge oss intressanta erfarenheter och ett besked om nivån på forskningen vid skilda fakulteter. Jag vill också notera några punkter där utskottet med anledning av centermotioner gör viktiga markeringar i sitt betänkande. En punkt gäller försöksverksamhet med näringslivskontakter för forskare. Där säger utskottet att direktiven bör tolkas så att det inte enbart gäller företagsanknytning utan även verksamhet t.ex. inom offentlig förvaltning, inom kultursektorn eller som egenföretagare. Det är bra. FOSAM:s verksamhet har hittills gett så många positiva effekter att den snarast möjligt bör utvidgas till så många olika områden som möjligt. En annan punkt gäller de lärare som har byggt upp verksamheten vid de gamla universitetsfilialerna och som därigenom aldrig blev färdiga med sin egen forskarutbildning. Här förutsätter utskottet att lärartjänstutredningen tar upp också denna fråga och kommer med förslag. Ytterligare en annan punkt gäller kompensation för sjuklön m.m. som betalas ut från forskningsanslag. Denna fråga har dragits i långbänk i utbildningsoch budgetdepartementen. Nu säger utskottet ifrån att det måste vara möjligt att lösa även denna fråga. Forskarutbildningens meritvärde är en annan sådan här punkt. Här gör utskottet ett enigt tillkännagivande för att understryka vilken vikt man lägger vid denna fråga. Att ha genomgått en forskarutbildning är i flertalet fall en tillgång i kommande arbetsuppgifter och måste därför få ett större meritvärde när man söker arbete. Jag vill sluta, herr talman, med att citera ur Gunnar Hambraeus föredrag om Framsteg inom forskning och teknik 1978 inför IVA:s högtidssammanträde. Där säger han bl.a.: ”Ett ord återkommer ofta i årets översikt. Det är verbet kunna med avledningarna kunskap och kunnande. I IVA:s projekt talas om kompetens, ett begrepp som innefattar såväl kunnande som förmåga att nyttja kunnande.